Herr talman! Jag måste tyvärr ta upp kammarens tid med ett för riksdag och regering litet ärende. För de neurosedynskadade är det emellertid ett stort och betydelsefullt ärende, då det påverkar deras möjligheter att leva ett drägligt liv, trots sina svåra handikapp. Det påverkar i högsta grad deras möjligheter att skaffa en god bostad, en egentligen självklar rättighet. Frågan gäller sättet att beräkna bostadstillägget för de neurosedynskadade. Man bör därvid inte räkna ersättningen från neurosedynskadefonden, eller Astra om ni så vill, som inkomst när man beräknar bostadstillägget. Detta ärende väcktes i riksdagen första gången genom en motion av mig och en kollega riksdagesåret 1987/88. Det är alltså snart fem år sedan. Socialförsäkringsutskottet och riksdagen har sedan dess avslagit mina motioner. Skälet har varit att det pågått en process i olika försäkringsrätter. Detta förstår jag, även om det har tagit lång tid. Det har emellertid inneburit en påfrestning för de neurosedynskadade och deras ekonomi. Jag har i riksdagens allmänpolitiska debatt den 12 oktober 1989 beskrivit situationen för en neurosedynskadad och hennes familj. Mona Landgren är ett tragiskt exempel på hur detta handikapp drabbar en familj och deras livsvillkor och ekonomi. Jag skall inte trötta er med att upprepa mig. Men låt mig då i stället gå över till det direkta skälet till att jag begärt ordet. I våras kom det sista beskedet från försäkringsöverdomstolen att Mona måste räkna in ersättningen från Astra då man räknar fram bostadsbidraget. Efter detta besked och min redan lagda motion, beslöt socialförsäkringsutskottet, och glädjande nog också riksdagen den 17 april, att enhälligt bifalla min motion. Utskottet skrev: ''Utskottet anser mot bakgrund av vad som framhölls i proposition 1971:66 att man bör bortse från ersättningar från neurosedynskadefonden vid beräkning av inkomst som skall reducera KBT. Regeringen bör därför snarast, jag upprepar snarast, återkomma med ett förslag till riksdagen i frågan.'' Detta var, som jag sade tidigare, ett mycket glädjande belut. Expressen skrev den 18 april: ''Äntligen får Mona en chans''. Men så var det ju inte. Det är ju först då Mona får sitt högre bostadsbidrag som hon får den eventuella chansen. Det räcker alltså inte med bifall i riksdagen till en motion. Det är ju först efter att en proposition lagts och bifallits av riksdagen som den här naturliga förbättringen kommer till Monas och andra neurosedynskadades hjälp. Till sist vill jag komma med ett krav till socialministern och socialdepartementet. Det här bör vara ett enkelt ärende. Lägg, som riksdagen sa i sitt bifall till min motion Sf212, snarast, och jag vill poängtera snarast, fram en proposition och ge riksdagen möjlighet att hjälpa Mona och de andra neurosedynskadade till ett bättre liv och en god bostad. Herr talman! Se till att som Expressen skrev -- Mona äntligen får en chans.

Herr talman! Det är illa ställt i nationen. Det är inte bara ekonomin som är körd i botten. Under det senaste decenniet har också rättstryggheten försämrats kraftigt. Människor vågar inte vistas ute på gator och torg i samma utsträckning som tidigare. Är man ute och kommer hem så går Öman de sista stegen mot sin bostad med stor oro för att någon skall ha brutit sig in och vandaliserat eller stulit. Människor som råkat ut för brott kan inte längre räkna med det snabba ingripande från polisen som en gång var självklart. Polisens resurser har urgröpts så kraftigt att man varit tvungen att prioritera bort stora delar av sin traditionella verksamhet. resp. 1 250 årsarbetskrafter i betald övertid, har polisresurserna under de senaste fem åren alltså minskat med inte mindre än 1 448 årsarbetskrafter eller 8,5 %. Polisväsendet har naturligtvis inte kunnat bära en sådan resursförsvagning utan att det fått mycket allvarliga konsekvenser för möjligheterna att bekämpa brott och garantera medborgarna ordning och säkerhet. Brottsligheten ligger nu på en avsevärt högre nivå än för fem år sedan. Ännu värre blir jämförelsen om man ser tio år tillbaka i tiden. Brottslighetens utveckling är självfallet inte enbart beroende av polisiära resurser. En mängd andra faktorer speglar också in. Men det står ändå klart att polisens möjligheter att ingripa i samband med brott har en betydande inverkan på brottsutvecklingen. Om upptäcktsrisken är hög minskar benägenheten att begå brott. Detta samband tycks socialdemokraterna aldrig riktigt ha förstått. Från moderat sida har vi år efter år föreslagit resursförstärkningar i form av bl.a. ökad nyrekrytering av yngre poliser. Men socialdemokraterna har envist hållit fast vid sin linje, som tycks vara ''ju fler brott desto färre poliser''. Det har nu gått så långt att inte ens en regering som inser hur allvarligt läget är har möjlighet att snabbt justera det som socialdemokraterna har ställt till. Uttalanden från rikspolisstyrelsen tyder på att det inte ens med maximal rekrytering till polishögskolan under de närmaste åren är möjligt att uppnå en tillfredsställande personalsituation inom polisväsendet förrän i slutet av detta århundrade. Därmed får man nog också räkna med att brottsligheten kommer att ligga på en hög nivå under ganska lång tid framöver. talet har varit en katastrof för narkotikabekämpningen i Sverige, vilket i sin tur spätt på brottsligheten ytterligare. Narkotikan genererar ju en mängd brott, t.ex. rån och inbrott. Detta är ett annat förhållande som socialdemokraterna tycks blunda för. Den nyligen avgångna socialdemokratiska regeringen har länge bagatelliserat omfattningen av narkotikamissbruket i vårt land. Detta har skett trots att rapporter från fältet gång på gång visat att problemet hela tiden ökat. Nu har utvecklingen blivit så entydig att socialstyrelsen funnit för gott att ompröva sina tidigare lugnande uttalanden. I en färsk rapport från styrelsen uppges bl.a. att antalet missbrukare i vårt land nu uppgår till närmare 30 000. Den tidigare officiella uppgiften som hängt med alltsedan den s.k. UNO-undersökningen 1979 löd på 14 000 personer. Frånvaron av socialdemokratiskt engagemang i narkotikafrågan har varit en bidragande orsak till att antalet missbrukare ökat. Socialdemokraterna har gång på gång förkastat borgerliga förslag på narkotikaområdet. Man har exempelvis envist hållit fast vid sitt motstånd mot införande av fängelse i straffskalan för eget bruk av narkotika, vilket inneburit att man också motsatt sig att polisen skall få tillstånd att ta blodprov och urinprov på misstänkta missbrukare. Anledningen till socialdemokraternas inställning är naturligtvis att man lever kvar i 60-talets föreställning att kontrollpolitik och humant omhändertagande står i ett motsatsförhållande. Socialdemokraterna har ännu inte gjort upp med 60-talets vanföreställningar, vilket gjort dem oförmögna att slutgiltigt komplettera lagstiftningen med de restriktiva inslag som är en förutsättning för en effektiv kamp mot narkotikan. Man kan bara beklaga att socialdemokraterna, som i början av 1980-talet ryckte fram under stridsropet ''Rent hus med knarket'', under sina senaste nio år i regeringen så totalt misslyckats med att föra en framgångsrik narkotikapolitik. I värsta fall har det nu gått så långt att en stor del av kampen mot narkotikan redan är förlorad. Sveriges nya regering har ingen lätt uppgift när den skall försöka reparera de skador som uppstått på grund av den socialdemokratiska passiviteten i narkotikafrågan under det senaste decenniet.

Herr talman! Att alla skall leva i ett tryggt samhälle är utgångspunkten när det gäller att utveckla och förändra den framtida kriminalpolitiken. Det primära måste då vara att lägga tyngdpunkten på att förebygga och förhindra brott. Att halvtidsfrigivningen skall avskaffas är vi överens om, men längre sträcker sig inte samstämmigheten. Vi menar att man inte generellt kan öka strafftiden. Det måste kombineras med andra åtgärder. Den i regeringsförklaringen uttalade meningen att det skall finnas möjlighet till frigivning efter två tredjedelar av strafftiden kan lika gärna tolkas som i linje med moderaternas och Jerry Martingers uttalanden om att i princip hela strafftiden skall avtjänas i fängelse. Detta skulle innebära att vi i Sverige utmärker oss alldeles särskilt. Och skall vi dessutom, som moderaterna förordat, avskaffa skyddstillsynen och därmed frivården innebär det en straffskärpning av stora mått. Frihetsstraffen avskräcker inte utan bidrager till att skapa fler brott. En sådan ensidig åtgärd innebär inte att det tas några ''krafttag mot brottsligheten'' utan måste ha helt andra syften. Jag undrar hur detta kan stämma överens med folkpartiets syn på den framtida kriminalpolitiken. Moderaterna, folkpartiet och centern var oense när frågan i våras behandlades. Vi är överens om att alternativa åtgärder såsom kontraktsvård och samhällstjänst skall utvecklas, men det motsvarar inte på långt när det behov av fängelseplatser som anges i regeringsförslaget. Det räcker inte ens med 500 nya fängelseplatser utan det behövs kanske 1 300. Varje plats kostar mellan 1 1/2 och 2 miljoner att bygga. Till detta kommer en driftskostnad om i genomsnitt 1 300 kr./dygn. Vi kommer upp i kostnader långt över vad hela kriminalvården kostar i dag -- 3 miljarder. Det får kosta, har jutstitieministern uttalat. Men man måste ställa sig frågan om det är rätt sätt att använda pengar när det gäller att bekämpa brottsligheten. Det finns ingen forskning eller internationell erfarenhet som visar att fängelsestraff förhindrar brottslighet, utan det är snarare tvärtom. Det har tidigare funnits en samstämmighet i linje med fängelsestraffkommitténs uppdrag, som gavs av en moderat justitieminister, att minska frihetsberövande påföljder och att minska tiden för de frihetsberövanden som måste göras. Men detta har helt förkastats, utan någon som helst vetenskaplig grund. Ett sätt att lösa behovet av fängelseplatser är överbeläggningar på fängelserna, flera intagna i varje cell. En sådan tanke inger oro. Vi har varit i stort sett förskonade från våldsamheter och upplopp i våra fängelser. Men de länder som prövat en sådan metod har fått problem med fångrevolter. En sådan åtgärd skulle också innebära att vi skulle gå emot Europarådets rekommendation om en intagen i varje cell. Inte minst kommer det att innebära att grundtankarna i kriminalvårdsreformen överges, att arbetet inom kriminalvården inte inriktas på att motverka de negativa konsekvenserna som ett frihetsberövande innebär och att kriminalvårdens resurser att medverka i den dömdes anpassning i samhället försämras. Dessutom skulle möjligheterna minska till differentiering av de intagna till olika anstalter och avdelningar med olika behandlingsprogram och innehåll. Det innebär att man minskar kriminalvårdens möjligheter när det gäller att bekämpa narkotikaproblemen. Våra ambitioner är precis lika starka att minska brottsligheten, men vi tror på helt andra metoder. Det är inte så enkelt att man kan använda ensidiga straffskärpningar, utan insatser måste göras i skolan, i bostadsområden, på arbetsplatser där problem uppstår som utvecklas till utanförskap, utslagning och missbruk. Herr talman! En fortsatt human kriminalpolitik är vad vi socialdemokrater vill ha, en kriminalpolitik där insatserna i första hand går till att förhindra och förebygga brott och som syftar till att anpassa dem som begått brott till samhället. Det tjänar vi alla på.

Herr talman! Regeringspartierna har under valrörelsen lovat krafttag mot brottsligheten. Nydemokrati kräver upprättelse för brottsoffren. Det som binder oss samman i kriminalpolitiken är djupare än det som skiljer oss åt. Låt oss gemensamt uträtta något bra! Jag har som polis i 26 år dagligen tagit del av den hårda verklighet som råder i hela vårt avlånga land, där mord, våldtäkter, överfall och misshandel ständigt pågår utan att några lagliga åtgärder sker till det bättre. Orsakerna till den ökade brottsstatistiken kan vara svåra att precisera, men några exempel torde vara relevanta. Missbruket av narkotika och alkohol i allt lägre åldrar bidrar med allra största säkerhet till ökad brottslighet. Ingen landsdel i Sverige kan påstå sig vara ren från narkotika i dag. Samhällets resurser i brottsförebyggande syfte har under en lång följd av år trappats ned. Polisen klarar inte av den ökade brottsligheten. Rikets lagar verkar ibland drabba brottsoffren hårdare än brottslingen. Anledningen till de ökade överfallen är som regel penningbegär för inköp av narkotika. Jag hemställer att regeringen verkar för vettiga resursförstärkningar till polisen. Att det behövs ökade resurser till polisen är bara en del av det problem som beskrivs. Vad som är minst lika viktigt är att polisen använder sina resurser på ett effektivare sätt. Den nuvarande organisationen av svensk polis med en stor central och lokal byråkrati som tar resurser, kan med rätta ifrågasättas. Detta ger som resultat att resurserna inte räcker till förebyggande, direkt utredande eller övervakande verksamhet. Polisverksamheten i Sverige kostar i år 8--9 miljarder. Jag hemställer att regeringen verkar för större rättssäkerhet för oskyldiga medborgare som drabbas av rån, överfall, våldtäkt och misshandel. Vidare har vi narkotikabekämpningen. Missbruket av narkotika är, som jag anfört, orsak till en stor del av den svåra brottsligheten i samhället. Det är därför av mycket stor vikt att knarket bekämpas på alla nivåer. Tullen i Helsingborg har fått mindre resurser för narkotikaspaning för att i stället ägna sig åt att spåra import från Sydafrika. Det är en underlig prioritering. I dag uppgår antalet narkotikaberoende på våra fängelser till minst 50 %, och siffran stiger. Vad händer när de kommer i majoritet? Vi måste agera nu innan gränsen överskrids. Vi måste spåra dem som börjat med knark och alltså lätt kan föras tillbaka till ett speciellt väl anpassat liv. En kamp mot narkotika kostar i dag pengar, men sparar pengar och lidande i framtiden. Jag hemställer att regeringen tillser att tullens narkotikabekämpning förstärks, att polisen förstärks med narkotikabekämpande grupper och att det utreds om skolornas hälsoundersökningar kan utökas med prov som kan påvisa ett begynnande narkotikabruk. Vidare har vi frågan om kvinnomisshandel. Varje vecka misshandlas en kvinna till döds av en närstående. Dagligen präglas barn av den misshandel som de blir vittne till -- och ofta själva offer för. Den som har respekt för andra brukar inte våld. Respekten för individen måste därför öka. Familjen måste återupprättas. För de män som slår måste det klart och tydligt markeras att detta är ett brott som ej kan accepteras. Förövaren skall avtjäna sitt straff samt erhålla behandling. Misshandlade kvinnor tvingas ofta flytta, ibland från kommun till kommun, byta personnummer osv. -- endast för att finna att mannen flyttat efter dem. Kvinnan skall inte behöva tillbringa resten av sitt liv gömd och alltid med rädsla för att mannen skall hitta henne! Lagen om besöksförbud måste i dessa fall även kunna innebära förbud för mannen att vistas i kvinnans nya hemkommun. Den aktuella statistiken i Stockholm visar att endast en av drygt 200 kvinnor som varje månad anmäler att de misshandlats får polisskydd i form av regelbunden övervakning. Om fler kvinnor fick polisskydd skulle många män bli avskräckta. Lagstiftningen bör skärpas så att polisen kan gripa in på ett tidigare stadium. Regeringen måste verka för att straffen för misshandel skärps samt förenas med behandling, att tröskeln för ingripande för utfärdande av besöksförbud sänks och att besöksförbudet i vissa fall skall kunna innebära förbud för en förföljande man att vistas i kvinnans hemkommun. Misshandlade kvinnor skall alltid ha rätt till juridiskt biträde, och lagen om målsägandebiträde måste utvidgas. Det ekonomiska stödet till kvinnohus och kvinnojourer, liksom brottsofferjourer, måste förstärkas. Polisen skall kunna omdisponera sina resurser för att kunna utreda och följa upp misshandelsfall. Jag anser att vi har en bra justitieminister, men jag saknar henne mycket här i kammaren.

Herr talman! Mycket av gårdagens debatt handlade till följd av debattuppläggningen om ekonomisk tillväxt, arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik och näringspolitik, miljö och energifrågor. En viktig del i ett sådant tema är trafikpolitiken, och kommunikationssektorn. Men det ämnet kommer nu lösryckt från sammanhanget. Riksdagen hade annars i våras, baserat på dåvarande regerings förslag, att ta ställning till en proposition kallad Näringspolitik för tillväxt. Där betonades bl.a. att en ändamålsenlig infrastruktur med satsningar och vidareutveckling av kommunikationer spelar en viktig roll för produktionsutvecklingen. Investeringar inom kommunikationssektorn får verkningsfulla, positiva effekter. Det gäller i hög grad vägsektorn, det gäller moderniserade och rationella järnvägssatsningar, det gäller goda förutsättningar för flyget, det gäller effektiv sjöfart med tillgång till rationell hamnservice och goda väg eller järnvägsförbindelser för godsets transport till och från transportköparen, hamnen och fartyget. Det gäller också telekommunikationer. Ökade medel för infrastrukturinvesteringar innebär inte att andra investeringar i näringslivet missgynnas, tvärtom. Snabbare utbyggnad och bättre förutsättningar för transportsektorn höjer produktiviteten inom tillverkningssektorn och stimulerar investeringarna där. Sammantaget leder detta till en högre investeringsaktivitet inom hela samhället och därmed till en högre ekonomisk tillväxttakt. En väl utbyggd infrastruktur, som befrämjar aktivitet i näringslivet ger en god produktivitetsutveckling och leder också till en förbättrad inkomstutveckling inom samhället. Detta var en viktig utgångspunkt för socialdemokratins politik för att tillfredsställa nya behov inom olika områden och trygga välfärden även på lång sikt. Vi fattade i maj i år ett beslut som innebar att mer än 100 miljarder kronor skulle investeras i järnvägar, vägar och kollektivtrafikanläggningar under resten av 1990-talet. Det betyder att investeringarna i det närmaste fördubblas. Nu och då fattas historiska beslut. Det här var ett sådant. Vi socialdemokrater ser mycket positivt på den ambitionshöjning som den dåvarande regeringens program innebar. Vi har inte låst oss för högst 100 miljarder, vi har sagt minst 100 miljarder, och dessutom i 1991 års prisläge. Sedan står det ju varje riksdag fritt att späda på ytterligare, inte bara efter behovens storlek utan också förhoppningsvis efter råd och tillgång till ytterligare miljarder. Regeringen begärde för finansieringen till att börja med en planeringsram på 20 miljarder kronor. Detta tillstyrkte riksdagen, men från borgerligt håll föreslogs och beslöts att pengarna skulle anslås direkt över statsbudgeten och inte via en fond som den socialdemokratiska regeringen tänkt sig. Jag utgår ifrån att det inte nu skall behöva bli några problem med finansieringen av den redan beslutade, välmotiverade satsningen på landets vägar, järnvägar och kommunikationer i övrigt. Förutom vi socialdemokrater var dåvarande borgerliga partier men nu också nyblivna borgerliga regeringspartier helt med om dessa beslut våren 1991, och jag utgår ifrån att det blir minst 100 miljarder under 1990-talet. Jag hälsar kommunikationsminister Odell välkommen i statsrådsstolen. Förre kommunikationsministern och riksdagens trafikutskott har inte bara stakat ut för väg och järnvägssatsningarna utan också redan röjt och sprängt och dragit i gång på riktigt här och var, och kommer inget grus i regeringsmaskineriet så kan den nye kommunikationsministern börja planera för att klippa band vid kommande invigningar. Betydande insatser har också beslutats för förbättring av framkomlighet och trafikmiljö i våra storstadsregioner. Alla problem är naturligtvis inte lösta. Många delar av vårt land ropar på insatser för vägar, järnvägar och bättre trafikutbud. Riksdagen har i stor enighet och med tyngd krävt ökade anslag för vägunderhåll samt ökade insatser i skogslän och sydöstra Sverige. Vi ser fram emot regeringens fullföljande av de krav som riksdagen ställt. Jag ser också fram emot vad som kanske är en detalj, nämligen hur ett regeringspartis, folkpartiets glesbygdsdelegations, förslag om en kostnadsgaranti för att en Gotlandsresa skall kosta maximalt 100 kr. skall betalas. Det blir intressant att följa uppföljningen av detta. Slutligen: För sjöfart under svensk flagg, med besättning som lyder under svenska avtal och svensk arbetsrätt, har nu under ett antal år tillämpats en svensk modell, en svensk lösning med speciell skatte och socialavgiftsåterbetalning. Det har gett mer likvärdig konkurrenskraft åt svenskflaggad sjöfart. Modellen har fungerat bra, men den kan behöva justeras. Nu krävs från vissa håll regeringsåtgärder för radikalt andra möjligheter till billigare fartygsdrift med bibehållen svensk flagg. Det gäller inrättande av ett särskilt fartygsregister där svenska avtal och svensk lag endast skall gälla för ett tänkt fåtal svenskar ombord, men där det skall vara avtalslöst eller fritt fram för fjärranösternavtal för de asiater som utgör huvuddelen av besättningen men med löner på låg nivå och minimerad lagfäst arbetsrätt på samma fartyg, allt för att minska driftskostnader. Jag vill fråga kommunikationsministern om han anser att det vore förenligt med etik och moral att lämna nuvarande svenska modell för sjöfart under svensk flagg till förmån för ett system som faktiskt luktar en aning av apartheid. Jag tror att detta är en fråga som är intressant inte enbart för svensk arbetarrörelse.

Herr talman! Först vill jag tacka de tidigare talarna för de trevliga välkomst och lyckönskningarna. Utvecklingen inom kommunikationssektorn kommer att spela en central roll i regeringens strävan att förändra och förnya Sverige. Det gäller vårt arbete att fullt ut föra Sverige in i det europeiska samarbetet. Förbättrade kommunikationer blir då en nödvändighet för att svenskt näringsliv skall klara sig i det nya och öppna Utbyggnad av eftersatt infrastruktur skapar förutsättningar för nya investeringar inom näringslivet och en utveckling som bryter den industriella stagnationen, som vi har upplevt under de senaste åren. Kommunikationssektorn har faktiskt något av en nyckelroll i detta sammanhang. Ett tredje område gäller vår välfärdspolitik. Jag vill hävda att goda kommunikationer är ett väsentligt inslag i välfärden. Resor till arbete, service eller på fritiden måste kunna fungera i vårt vardagsliv. Det gäller inte minst för handikappade som har lika stora resbehov som alla andra, men som ofta möter stora förflyttningsproblem väldigt handfast. Det är inte en tillfällighet att handikapputredningen nämns i regeringsförklaringen och att den nya regeringen är beredd att satsa fullt ut på de förslag som framställts i denna utredning. I välfärdspolitiken ingår också att mildra den nu starkt ökande arbetslösheten. Arbetsmarknadsstyrelsen kommer redan under hösten att tillföras ytterligare resurser. Möjligheten att tidigarelägga nödvändiga investeringar i vägar och järnvägar kommer då att tillvaratas. Sådana investeringar har ju inte bara en kortsiktig sysselsättningseffekt, utan skapar också bättre konkurrensförutsättningar för svenskt näringsliv i längre perspektiv. Den fjärde huvuduppgiften för regeringens politik berör också i allra högsta grad transportsektorn, nämligen vår rätt att leva i en god miljö, som Jan Jennehag var inne på här tidigare. En långsiktig och hållbar utveckling uppnås i ett samhälle med frisk luft, rent vatten, levande sjöar och skogar. Allt detta förutsätter att utvecklings och tillväxtkraften i näringslivet kan tillvaratas. Den svenska ekonomins fortskridande internationalisering skärper kraven på transportsektorn. Stora delar av svensk industri integreras alltmer i internationella produktionskedjor. Det har vi kunnat erfara inte minst på sysselsättningsområdet, där ca 100 000 industriarbeten redan flyttat ut ur landet. Vi måste se till att flytta Sverige närmare Europa och göra Sverige rundare. Det är huvudmålsättningen för den nya regeringens transportpolitik. För svensk industri är det av stor betydelse att kommunikationerna mot övriga Europa utvecklas på ett sätt som minimerar det avståndshandikapp som Sveriges geografiska läge ger. Det är en av de saker vi inte kan ändra på med politiska beslut. Med övriga Europa inbegriper jag även Centraleuropa och de baltiska republikerna. Till min personliga glädje kommer svenska televerket nu att gå in som en väsentlig delägare i det estniska telebolaget i syfte att på detta område medverka till en uppbyggnad av en för Estland betydelsefull infrastruktur. Jag tror rent allmänt att det är en mycket bra modell för samarbete med våra östra grannländer att gå in i denna typ av joint ventures. Jag ser också fram emot de program för investeringar i den nordiska infrastrukturen för väg och järnvägstrafik som nu håller på att färdigställas. Det gäller sådana investeringar som i ett nordiskt perspektiv är särskilt betydelsefulla, men som i den rent nationella planeringen tenderar att nedprioriteras. Herr talman! Det måste emellertid också understrykas att det finns starka krav på återhållsamhet med offentliga utgifter. Vi går mot ett gigantiskt budgetunderskott, som den avgående regeringen nu lämnar efter sig. Det kommer att vara nödvändigt med omfattande besparingar under de kommande åren. Strategin är att utgifterna skall minska såsom andel av landets samlade produktion i syfte att återvinna utvecklingskraften i ekonomin. För kommunikationssektorn gäller detta dock inte investeringarna i infrastrukturen. Jag nämnde tidigare regeringens avsikt att använda investeringar i vägar och järnvägar som ett arbetsmarknadspolitiskt instrument. Även i övrigt kommer investeringarna i infrastruktursektorn att vara höga. Nya förutsättningar och en förändrad omvärld ställer dock krav på förnyelse vad avser trafikens driftsförhållanden. Regeringen kommer att i budgetpropositionen lägga förslag på ett slopande av det sista regleringsmomentet inom den yrkesmässiga trafiken. Jag avser då den något krångliga skadlighetsprövning som nu drabbar de bussföretag som vill öppna busslinjer över länsgränserna. Den tillståndsprövning som hittintills tillämpats har sannerligen inte varit till gagn för resenärerna, något som jag tycker borde vara självklart. Jag har också för avsikt att i övrigt se över förutsättningarna att öka inslaget av konkurrens inom transport och kommunikationssektorn. I regeringens omläggning av den ekonomiska politiken ingår också en omfattande spridning av ägandet i sådana företag som i dag är statliga. Det är en fantastiskt fin strategi att öka ägandet och försöka engagera svenska folket som ägare i deras egna infrastrukturföretag. Vi återkommer inom en ganska snar framtid med detaljerade förslag om detta. Herr talman! Bland de allra viktigaste välfärdsfrågor som regeringen står inför är att skydda och förbättra miljön. Detta är en framtidsutmaning i allas intresse. Transportsektorn står här i fokus även om en hel del faktiskt gjorts i syfte att begränsa skadorna på hälsa och miljö. Ända sedan 1970-talet har Sverige arbetat med för Europa unikt hårda avgaskrav för bensinbilar. Enligt färsk statistik från CEMT -- den europeiska transportministerkonferensen -- är Sverige jämte Schweiz det land i Europa som har högst andel personbilar som är försedda med katalysator. Andelen bilar som drivs med oblyad bensin är också hög i Sverige, dock är vi inte bäst. Ett intensivt arbete pågår också med utveckling av alternativa drivmedel och nya typer av motorer. Detta arbete måste i hög grad drivas internationellt. Över huvud taget har miljöfrågorna en internationell dimension som inte nog kan betonas. Endast genom samarbete mellan länderna kan vi nå en lösning på det allt besvärligare koldioxidproblemet. Just inom transportsektorn har de europeiska länderna möjlighet att arbeta inom en vidare krets än enbart inom EG och EFTA. Jag tänker då på samarbetet inom CEMT. Regeringen kommer också aktivt att delta i förberedelserna för och genomförandet av FN 1992. Det europeiska samarbetet får en avgörande betydelse för möjligheterna att lösa de svåra miljöproblemen, inte minst i Central och Östeuropa. I regeringsförklaringen framhålls att en europeisk luftvårdsfond bör etableras i detta syfte. Även om miljöfrågorna alltså är något som i mycket hög grad måste lösas inom ramen för internationella fora gäller det också att hålla rent på hemmaplan. För Sveriges del är miljöproblemen särskilt stora i våra storstadsregioner. Jag noterar att den förra regeringen ännu inte anslagit en enda krona till dessa regioner ur anslaget Investeringar i trafikens infrastruktur, trots att 5,5 miljarder faktiskt reserverats för ändamålet. Storstädernas trafik och miljöproblem har varit kända under lång tid men har förvärrats under senare år. Storstadsförhandlarnas avtal om trafik och miljö är naturligtvis något som måste leda till resultat, och jag är beredd att verka för att så också sker. När det gäller trafiksäkerhetsområdet vill jag för närvarande bara säga att en särskild utredare, generaldirektör Ingemar Mundebo, har sett över det offentliga trafiksäkerhetsarbetets framtida inriktning och organisation. Han har nyligen lagt fram en rapport om detta. Utredningsförslagen kommer att remissbehandlas i vanlig ordning, och jag kommer sedan att föreslå regeringen att återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder. Vi ser alltså att effektivitetsvinster och besparingar kan uppnås genom att man för över TSVs uppgifter till andra organ. Den ekonomiska och tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter för transportsektorn, liksom för andra samhällssektorer. Det ger unikt goda möjligheter för en omställning till mindre resurskrävande och miljöbelastande energi och transportsystem.

Herr talman! Förbättrade kommunikationer är nyckeln till utveckling av vårt land och särskilt för Norrlandslänens näringsliv, arbetsmarknad och kulturliv. Det måste därför nu tillkomma resurser för att förbättra standarden på järnväg, vägar och telekommunikationer och för att utveckla sjöfarten. Den socialdemokratiskt förda politiken har även här misslyckats. Ett rundare Sverige måste förverkligas särskilt nu, när vägen till Europasamarbete har öppnats och Sverige går in i Herr talman! Samtidigt som även jag vill hälsa vår nye kommunikationsminister välkommen hit till kammaren, vill jag också konstatera att statsrådet i sitt anförande klart talade om att han ville verka för ett rundare Sverige. Av regeringsförklaringen framgår tydligt och klart insikten om behovet av att bryta den ekonomiska stagnationen och att under 90-talet ånyo lägga grunden för en ny period av tillväxt, företagande och utveckling i vårt land. Här vill vi norrlänningar medverka och med våra naturresurser bidra till exportinkomster och säkra vår välfärd. Herr talman! Det kan förtjäna att framhållas att näringsliv och människor i de fem Norrlandslänen, enligt rapporten Norrland, en närande del av Sverige, i högsta grad bidrar till välfärden -- sammanlagt 46,6 miljarder av landets exportöverskott kommer från det norrländska näringslivet. Tyvärr förs den allmänna debatten på ett sådant sätt att det verkar som om Norrland vore den tärande regionen. Den debatten rimmar illa med verkligheten. Det blir då av största vikt att det allmännas resurser fördelas över hela vårt land. Jag tänker särskilt på de angelägna satsningar som nu måste tillkomma, framför allt för infrastrukturen och därmed kommunikationerna i norr. Utan samhällets gemensamma investeringar i järnvägar, vägar och andra kommunikationer i norr kan dock den situationen uppstå att höga transportkostnader och bristande tillgänglighet till kommunikationer slår ut lönsamheten för näringslivet i norr. Lyckligtvis stoppade en majoritet i riksdagen den förra regeringens förslag till försämring av transportstödet, vilket allvarligt skulle ha skadat norrländskt näringsliv. Norrland utgör trots allt 58 % av Sveriges yta. Geografin kan inte vi politiker göra om, men de allmänna förutsättningarna -- ett rundare Sverige -- måste bli vår modell för överlevnad och därmed utveckling. Ständigt upprepas dock i ett antal rapporter den negativa inställningen till en satsning på kommunikationer norr om Sundsvall. Vägverket har t.o.m. förmedlat budskapet att vi i norr får tolerera en lägre standard på vägarna. Detta är slutsatser som vi i norr inte kan acceptera. I Västerbotten bor t.ex. cirka 6 000 människor utefter 400 mil grusväg. Underhållet är minst sagt eftersatt. Slitaget på bilar och människor är stort. Dessa människor måste dock för sitt levebröd varje dag åka på dessa urusla vägar. Jag hoppas att kommunikationsministern kan ge dessa människor en tro på bättre tider och bättre vägar. Den inflammerade debatten om inlandsbanan har blottat en inlandsfientlig politik från socialdemokraternas sida. Nu satsar den borgerliga regeringen på att hela Sverige skall leva. Inlandsbanan får i första hand ytterligare ett år på sig för persontrafiken, i överensstämmelse med vad vi i folkpartiet liberalerna röstade för i riksdagen i våras. Rättvisan skall segra. Vi är glada över den framgången, inte minst för den injektion som detta innebär för den bofasta befolkningen utefter banan -- det har blivit en symbolfråga för överlevnad. När järnvägen introducerades på 1800-talet öppnades en ny värld i vårt land; de tidsmässiga avstånden krymptes, det banades väg för nya företag och det satsades för framtiden. Folkpartiet liberalerna vill nu fortsätta en satsning för framtiden. Vi behöver en Botniabana, som binder samman kuststäderna i övre Norrland. Det finns redan undersökningar som bekräftar den samhällsekonomiska betydelsen av banan. Botniabanan kan bli lika lönsam som banor i Mälarregionen som nu planeras. Länsarbetsdirektören i Västerbotten sade häromdagen vid en sammankomst här i riksdagen, att vi behöver ett stort projekt i Norrland, vi behöver varaktiga jobb för att stoppa arbetslösheten. Vi behöver en Botniabana. Vi i folkpartiet liberalerna prioriterar infrastrukturen och därmed vägar och järnvägar. Vi satsar för framtiden. Vi sätter vår tillit till vår nye kommunikationsminister om en rättvis fördelning av de resurser som skall komma landet till godo.

Herr talman! Även jag vill hälsa Mats Odell välkommen som kommunikationsminister och önska honom lycka till i detta mycket viktiga värv. Trafikpolitiken är en central del av många viktiga områden -- det gäller näringspolitiken, regionalpolitiken och miljöpolitiken. Tillgången till bra kommunikationer är en förutsättning för att hela Sverige skall leva. En utbyggnad av kollektivtrafiken och ett väl utbyggt väg och järnvägsnät ökar möjligheterna för ett decentraliserat samhälle med boende och arbetstillfällen spridda över hela landet. Investeringar inom området person och godstransporter är en avgörande förutsättning för att skapa tillväxtmöjligheter i alla delar av vårt land. Inte minst för de företag som har långa avstånd till sina marknader är beroendet av goda kommunikationer stort för att kunna hävda sig nationellt och internationellt. Man kan säga att ett lands utveckling och välstånd står i direkt proportion till utbyggnaden av infrastrukturen. Centern har därför under en lång följd av år här i riksdagen föreslagit ökade resurser till infrastrukturen, både vägar och järnvägar. I våras föreslog vi totalt 10 miljarder ytterligare i ett s.k. program för att modernisera Sverige. Att i lågkonjunktur göra stora satsningar på infrastrukturen är klokt. Dels skapar det jobb i det korta perspektivet inom den viktiga bygg och anläggningsbranschen, dels ger det bra förutsättningar för svenskt näringsliv att bättre utnyttja den högkonjunktur som vi vet kommer. Centerns utgångspunkt för investeringar i trafikanläggningar är att de skall göras samhällsekonomiskt och miljömässigt optimala. Det måste ske utifrån varje regions specifika förutsättningar och behov. Det innebär att i regioner och områden där vägtrafiken är det enda realistiska alternativet -- där skall vägar prioriteras. I tätbefolkade områden, där det finns underlag för en effektiv kollektivtrafik skall däremot kollektivtrafiken prioriteras. För långväga personoch godstransporter skall i första hand järnväg och sjöfart och i vissa fall flyget prioriteras. Det handlar enligt vår mening inte om antingen/eller, utan om att investeringarna sammantaget skall leda till en utveckling av hela landet och till förbättrad miljö. Herr talman! Trafikpolitiken är ett strategiskt område för att klara miljöpolitiken i stort. Trafiksektorn svarar för en mycket stor del av de miljöskadliga utsläppen både i vårt land och internationellt. Samtidigt som samhället och näringslivet ställer höga krav på snabba och effektiva kommunikationer utgör trafiken ett stort miljöproblem. Under senare år har industrins miljöförstörande utsläpp minskat. För trafiken tyder prognoserna tyvärr på att utsläppen ökar, trots skärpta krav på avgasrening. De positiva effekterna av reningen äts till ganska stor del upp av den totala trafikökningen. Därför är en miljövänlig trafik en förutsättning för att samhällets miljömål i stort skall kunna uppnås. Bilen ger stora möjligheter till transporter på ett lätt och smidigt sätt. Den är för många människor det enda realistiska alternativet, den enda möjligheten att transportera sig mellan olika platser. Hundratusentals människor saknar alternativa möjligheter att ta sig till sitt arbete, sin fritidssysselsättning eller till släktingar och vänner. Bilen kan också medverka till att bryta isoleringen för enskilda eller grupper av människor. Vi måste alltså försöka hitta en lösning på bilismens negativa miljöpåverkan. Vägtrafiken, dvs. lastbilar, bussar och bilar, står för en mycket betydande del av dagens miljöförstöring. 40 % av koldioxidutsläppen och 60 % av kväveoxidutsläppen kommer från vägtrafiken. I storstädernas gatumiljöer svarar trafiken för ca 90 % av luftföroreningarna. Vi måste alltså lägga om trafikpolitiken för att klara miljömålen. Principerna för en sådan ny trafikpolitik skall enligt centern vara: utbyggnad av kollektivtrafiken med kraftig satsning på järnvägen, utveckling av den s.k. kombitrafiken för godstransporter, satsning på sjöfarten, utveckling av miljövänliga motorer och biobaserade bränslen samt krav på bättre reningsteknik och bilfria stadskärnor. Med en sådan grund för transport och miljöpolitiken kan vi -- det är vi övertygade -- lösa många av problemen. Vi måste dessutom, som flera talare, inte minst kommunikationsministern, tidigare varit inne på, verka för att dessa principer slår igenom på det internationella planet, så att vi får större effekt av den här typen av åtgärder.

Herr talman! Det är riktigt att stora delar av järnvägsnätet är nedkört, men jag tycker att det är något orättvist att belasta mig för detta. Detta har uppkommit under hela efterkrigstiden. Såvitt jag kommer ihåg gjordes det inga stora satsningar under de sex år som de borgerliga regerade i det här landet. Nu har vi satt i gång satsningar på norra stambanan, i Västerbotten och i andra delar av landet. Detta bör väl ändå i rättvisans namn erkännas. Vi är överens om att detta har försummats under årens lopp, men under senare år har det äntligen skett satsningar, och jag är stolt över att ha varit kommunikationsminister under den tiden.

Herr talman! Många av oss här i riksdagen har under valrörelsen besökt skolor. Det har allmänt sett varit stimulerande möten med vetgiriga och intresserade elever. Men på en punkt har skolbesöken utgjort en negativ upplevelse -- stora elevgrupper visar en ytterst negativ inställning till flyktingar och till vårt gemensamma ansvar för människor i tredje världen. Snäv egoism, kryddad med nedsättande omdömen om andra människor, uttalas allt oftare. Den högljudda antihumanistiska inställningen hos eleverna är allvarlig och mycket oroande. Många inom skolan gör redan beundransvärda insatser för att leva upp till läroplanens ord om att ''skolan skall söka grundlägga solidaritet med utsatta grupper inom och utom landet''. Nu krävs dock en bred samling kring detta i hela skolan, på alla nivåer. Jag vill därför ta detta tillfälle i akt att från riksdagens talarstol uppmana skolornas lärare och elever, föräldrar, skolledningar och skolmyndigheter att med allvar och engagemang ytterligare aktivera insatserna mot främlingsfientligheten. Skolorna har unika möjligheter att gå i spetsen för sådana insatser genom att skapa en varm, spännande och äkta samvaro mellan de barn, ungdomar och vuxna som med skilda erfarenheter och ursprung har att arbeta och leva tillsammans. Låt oss göra våra skolor till föredömen för andra delar av vårt samhälle. Ett första lämpligt steg kan vara att låta årets FN dag, den 24 oktober, alltså redan om en knapp vecka, bli en stark manifestation för inlevelse, förståelse, medkänsla och solidaritet med förföljda och förtryckta människor varhelst de lever i världen och oberoende av var i världen de har sina rötter. Herr talman! Utbildning är ett utomordentligt viktigt politiskt område som jag med stort intresse återvänder till. Jag vill också hälsa Beatrice Ask och Per Unckel välkomna till det området. Vi har i dag i många avseenden en bra skola. Men den förändring som sker ute i samhället och i vår omvärld ställer nya och stora krav på skolan. Skolan måste också vara en av samhällets viktigaste förändringskrafter. Vi socialdemokrater har allt sedan 1970-talets SIA reform varit mycket aktiva för att få i gång en decentralisering och förnyelse. Vi kommer att fortsätta att driva på det arbetet. Vår drivkraft är tilltron till den allmänna skolan, till att lärare och övrig personal tar ett aktivt ansvar för förnyelseprocessen. Vi är övertygade om att det viktigaste för att öka valfrihet och bättre tillgodose elevernas behov och förutsättningar är den utveckling och förnyelse som sker inom det allmänna skolväsendet. Privata skolor kan ändå aldrig vara något mer än komplement till grundskolan. Regeringen talar om att den vill skapa Europas bästa skola. Det är en god ambition som alla kan instämma i. Det intressanta är dock vägen dit och om de kunskaper och den fostran som denna skola skall ge skall omfatta alla elever eller bara vissa. Regeringen tycks ha en stark tro på att tilldela skolan resurser genom s.k. skolpeng. Det föranleder ett antal frågor. Skall skolpengen vara lika för alla elever oberoende av om de bor i glesbygd eller ej? Hur har man tänkt sig ta hänsyn till elever med fysiska handikapp eller till elever som av olika skäl behöver mer stöd än andra? Om skolpengen skall ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar, vem skall då bedöma hur mycket den enskilda eleven skall föra med sig till den skola som eleven, enligt regeringens synsätt, fritt skall få välja? Hur rimmar det med talet om respekt för den enskildes integritet? För oss socialdemokrater är den självklara utgångspunkten: alla barns rätt till en skola av god kvalitet. Det måste också återspeglas i statsbidragen till skolan. Avgörande för en skolas framgång är lärarnas arbete, ett svårt och påpassat men också mycket meningsfullt arbete. Lärarna måste därför stödjas av en modern lärarutbildning och kontinuerlig fortbildning. Äntligen har vi nu en lärarutbildning som motsvarar grundskolans krav. Den första kullen nyutbildade grundskollärare blir färdig i december. Motståndet mot den moderna lärarutbildningen har emellertid fått en sådan styrka i den nya regeringen att den meddelar att en ny ämneslärarutbildning parallell med den nuvarande, skall införas. Jag tycker detta är klåfingrigt. Herr talman! Därför vill jag avsluta mitt inlägg med att uppmana regeringen att utan fördomar ta till sig den nya grundskollärarutbildningen.

Först ber jag att få önska skolministern lycka till i sitt nya ämbete. Härefter övergår jag till att kommentera delar av regeringsförklaringen. I regeringsförklaringen sägs att vi skall lägga grunden till Europas bästa skola. Vi i Ny Demokrati instämmer till fullo i denna målsättning. Jag hoppas därför att en ny syn på skolan nu kommer att redovisas. Min förhoppning är också att medborgarna skall ges större rätt till medbestämmande i skolan. Vi måste i ett systemskifte ifrågasätta traditionella experters och byråkraters roller och låta alla beslut präglas av sunt förnuft. De enskilda individernas behov och inflytande måste betonas. Med den fria marknad som kommer att finnas i Europa är det viktigare än någonsin att ungdomar -- även i Sverige -- får valfrihet i sin utbildning. En skolpeng som följer eleven är en bra start för att vi skall kunna lägga grunden till Europas bästa skola. Jag vill gärna höra skolministerns synpunkt på införandet av en skolpeng som följer eleven. Herr talman! En fråga som också diskuteras är skolvalet. Jag är själv lärare, och jag tror att ett led i att minska främlingsfientligheten bland vissa elever i skolorna är att rationalisera invandrarundervisningen. Enligt riksrevisionsverkets rapport om invandrarundervisningen var statsbidraget för denna 1988/89 13 500 kr. per elev som fick undervisning. Undervisningen omfattar några timmar i veckan. Statsbidraget till grundskoleeleverna var däremot 17 800 kr. för en heltidsplats. Av flera invandrare har jag fått tipset att vi kan låta hemspråksundervisningen skötas genom invandrarföreningarna. Dessa kan säkert nå minst lika goda resultat som nuvarande utbildning. Det vore intressant att få höra skolministerns syn på en sådan lösning av hemspråksundervisningen. Jag vill sedan gå över till högskolan och högskolepolitiken. Högskolepolitiken har nu varit nedslående för våra universitet och högskolor under en lång period. I ett sammandrag kan man konstatera att denna politik har varit en salig röra av missriktade ambitioner och ett ointresse för den egentliga verksamheten. Högskolan och forskningen har i 20 års tid misshandlats svårt och levt på svältgränsen. Resultatet är redan mycket oroväckande. Vi behöver bara jämföra med exempelvis Danmark, som i dag satsar dubbelt så mycket som Sverige. Litet längre bort, i Nederländerna, och ännu längre bort, i Canada, satsas tre gånger mer än i Sverige. Hälften av lärarna vid högskolan har inte disputerat. Man kan fråga sig hur studenterna skall kunna få en högklassig utbildning när lärarkvaliteten uppenbarligen har betydande brister. I dag betalar vi nästan tre gånger mer till barnomsorgen än till högre undervisning och forskning. Det behövs synnerligen kraftfulla och snabba insatser för våra universitet och högskolor. Det behövs ett rejält ekonomiskt resurstillskott och självständiga institutioner och universitet. Forskningen skall stå i centrum. Lärare skall undervisa och forska. Forskare skall undervisa också. Antagningsreglerna måste ses över. Låt oss ge också våra universitet och högskolor en ny start!

Herr talman! Låt mig först instämma i Lena Hjelm Walléns ord om den typ av främlingsfientlighet man kan möta ute i Sveriges skolor. Jag delar hennes uppfattning att det här måste vidtas åtgärder. Låt mig också inledningsvis passa på att hälsa Beatrice Ask välkommen som ny skolminister. Jag ser fram emot många och intressanta debatter. Herr talman! Nu har borgerligheten infört ett högerstyrt dubbelkommando över utbildningspolitiken. Högern har i många år ägnat sina krafter åt att förtala den svenska skolan. Man har påstått att den svenska skolan nedvärderat kunskaper och varit allmänt flummig. Det finns betydligt större skäl att angripa skolavsnitten i den borgerliga regeringsförklaringen för flum och luftpastejer än den svenska skolan. Man talar allmänt om att vi under 90-talet skall få Europas bästa skola. Program skall utarbetas för att höja kvaliteten på skolans alla stadier. En ny läroplan med en tydlig kunskapsprofil skall utarbetas, betygen skall mäta kunskaper, kunskapskraven får inte eftersättas, osv., osv. -- alla dessa upprepningar om kunskaper och kvalitet utan att man någonstans försöker definiera vad man menar med kunskaper. Men man fick väl inte plats med detta heller, för att nu anknyta till vår finansministers uttalande om karensdagarna. Man tycks däremot ha obegränsat med plats för allmänna formuleringar och vaga förhoppningar. Vad menas t.ex. med Europas bästa skola? Säger man detta bara för att ännu en gång få nämna Europa? Eller ämnar moderaterna anordna Europamästerskap i Vi i femman nere i Bryssel med Ulf Dinkelspiel som svensk coach? Nej, den svenska skolans kvalitet hänger klart samman med dess resurser och arbetsformer. Det handlar om arbetsformer som ger möjlighet att kunna analysera samband, reflektera och dra slutsatser. Det handlar om arbetssätt som ger självtillit och övar förmågan till samarbete. Det handlar om arbetsformer som lockar elevernas spontana nyfikenhet och deras beredskap att fatta beslut och ta ansvar. Sådant kan aldrig betygsättas eller vara föremål för ett EM. Jag är mest bekymrad över vad som händer med de svaga eleverna vid det moderata systemskiftet inom skolpolitiken. Jag undrar vad som händer med dessa elever vid införandet av en skolcheck och flera betygssteg. Jag vill direkt fråga skolministern vad dessa elever har för glädje av att försöka köpa sin utbildning. De lär ju knappast vara så attraktiva för direktörerna som säljer utbildning i de moderata checkskolorna. Inte heller lär det glädja dessa elever om det finns flera betygssteg. De vet ändå att de trots egna betydande insatser alltid hamnar på den nedre halvan. Visserligen har den nya skolministern drabbats av en senkommen insikt om att det faktiskt kan vara ojämlikt med skolavgifter. Skolvalet skall inte vara beroende av feta plånböcker, har hon så klokt påpekat. Men har Beatrice Ask någon förståelse för att alla elever kanske inte lyckas sälja sig själva på den moderata utbildningsmarknaden? Färdriktningen förskräcker. Det verkar inte finnas tillstymmelse till omsorg om de svaga eleverna i den moderata skolpolitiken. De fick väl förstås inte plats. Vad som däremot fick plats är allmänna formuleringar om tolerans, samverkan och likaberättigande. Bakom sådana till intet förpliktande formuleringar kan man knappast med bevarad trovärdighet skylla på platsbrist. De svaga eleverna med koncentrationssvårigheter eller inlärningssvårigheter är dock vana att inte få plats. De kommer att få ännu svårare att få plats i den moderata framtidsskolan. Ett tydligt belägg för detta var den moderata rapporten som presenterades i somras, där man sade, att om man tog alla pengar till skolan och lade ut dem rakt över, skulle man kunna minska klasserna. Logiken stämmer naturligtvis, men det innebär att det inte finns några extra resurser för dem som särskilt behöver. Ytterst handlar det om vår inställning till de svaga eleverna och om vilken människosyn och samhällssyn man har. Jag vill i det här sammanhanget citera Ingemar Emanuelsson, som är professor i specialpedagogik i Göteborg. ''Faran med profilskolor, friskolor och hela privatiseringsvågen som finns i samhället i dag är att det handlar om ett val för vissa elever, men inte för andra. Det är aldrig bara kopplat till elevernas intresse, förmåga och fallenhet, utan också alltid till andra faktorer i elevernas bakgrund. Det finns en stor risk för social snedrekrytering. Elever som inte har föräldrar som backar upp dem blir förlorare. Men den frågan är inte längre 'inne' Jag vill avsluta med det som förvånat mig mest i skolavsnittet av den borgerliga regeringsförklaringen. Det är att man inte där annonserar att staten återigen skall ta över ansvaret för lärarna. De borgerliga partierna var ju eniga om att beslutet var djupt olyckligt. Vi minns väl alla vilket elände kommunaliseringen beskrevs som från borgerligt håll. Det fanns ju ingen hejd på vilken olycka som beslutet innebar. Om ni nu verkligen står fast vid den beskrivning som ni har gett av kommunaliseringen, gymnasiereformen, osv., varför lägger ni då inte fram förslag om att riva upp besluten? Men det vågar ni väl inte, därför att ert motstånd mot kommunaliseringen, gymnasiereformen och lärarutbildningen var inget annat än politiska piruetter. Då finns det inget annat att säga om detta än det som vi säger hemma i Värmland: Vassvälling var vad de lärare fick som ni hetsade mot de här besluten.

Herr talman, ledamöter av riksdagen! Regeringens mål är att Sverige under 1990-talet skall skapa Europas bästa skola. I arbetet med att förnya och förändra Sverige utifrån de krav som framtiden ställer har skolan en nyckelposition. I debatten påstås ibland att Sverige redan skulle ha nått mycket högt när det gäller utbildningens kvalitet och bredd. Efter år av ständig utveckling och unikt stora satsningar ekonomiskt på utbildningens område kan man ju vänta sig att vi skulle vara särskilt framgångsrika. Men verkligheten tyder inte riktigt på det. Visserligen har vi många bra skolor och utbildningar. Men det finns också mindre bra skolor och problem som inte lösts eller ens blivit erkända. Dessutom -- och det är viktigt -- satsar vår omvärld i dag på utbildning och forskning. Kunskapskraven ökar -- liksom viljan att pröva nya vägar för att ge uppväxande och kommande generationer de bästa förutsättningarna inför framtiden. Till dem som ibland har beskyllt oss moderater för att svartmåla skulle jag därför vilja säga, att även om Sverige i dag skulle ha haft världens bästa skola så räcker det inte inför framtiden. Vi måste bli bättre, och jag är övertygad om att alla kreativa krafter, inte minst här i riksdagen, behövs om vi skall lyckas med detta. Låt mig ge några exempel på den verklighet som vi har att hantera. Blivande lärare får i dag stödundervisning i svenska. Sjuksköterskestuderande klarar inte alltid mellanstadiets matematik. För ungefär ett år sedan redovisades från universitetet i Göteborg att upp emot en tredjedel av eleverna på grundskolans mellanstadium inte får den undervisning i samhällskunskap och religionskunskap läroplanen förutsätter. Lärarnas riksförbund har visat att en tredjedel av undervisningen i samhällskunskap och religionskunskap på högstadiet utförs av lärare som saknar utbildning i dessa ämnen. Vad gäller NO ämnen är situationen något bättre: 25 % saknar utbildning i fysik och kemi. I historia saknar 20 % Många elever lämnar grundskolan med otillräckliga baskunskaper och mycket dåligt självförtroende. Detta är oacceptabla brister i världens kanske dyraste skola. Att det blir så här är inte lärarnas fel. Det är viktigt att framhålla. Lärarna har gjort och gör sitt bästa. Vad vi måste fråga oss är om de förutsättningar de arbetar under är rimliga. Jag föreställer mig att det finns många skolor och lärare som skulle arbeta på ett helt annat sätt om de gavs friare händer. Det är den friheten vi nu vill skapa inom ramen för en skola som sätter allas rätt att växa i centrum. De grundläggande principerna om samverkan, tolerans och likaberättigande ligger fast. Skolan skall väcka respekt för sanning och rätt, för människans egenvärde och människolivets okränkbarhet. Den personliga integriteten får inte kränkas. Allt enligt regeringsförklaringen. Detta är inte bara honnörsord, det är viktiga principer att slå fast. Med den bakgrunden vill vi sedan skapa en ny valfrihet på skolans område. Genom att ge skolan en läroplan med en tydlig kunskapsprofil och införa ett system som innebär att de allmänna bidragen följer elevens val av skola, skapas förutsättningar för att driva skolor i olika former. Det skall bli lättare att starta och driva fristående skolor. Lärare med egna visioner och erfarenheter skall kunna driva skolor, och föräldrar skall kunna skapa skolor som de vill ha för sina barn, för att nu ta några exempel. Hittills har de fristående skolorna varit beroende av starka organisationer eller föräldrar som är beredda att göra betydande uppoffringar för att låta barnen få den skolgång de önskar. Vi vill ändra på detta. Vi vill att alla skall kunna välja skola. Faktum är att jag egentligen vill att alla skall välja skola, kommunal eller fristående. Ett aktivt ställningstagande när det gäller barnens skolgång är ett sätt att öka intresset för skola och utbildning. Aktiva och engagerade föräldrar har positiva effekter när det gäller studieresultaten -- och även när det gäller barnens fostran. Det gäller oavsett vem som är huvudman för den enskilda skolan. I det här sammanhanget vill jag också säga att den systemförändring som nu pågår väcker frågor som måste besvaras. Jag har i massmedia tillskrivits en mycket bestämd uppfattning om skolavgifter. Det har jag ingen. Däremot är frågan naturlig att ställa i en situation, dit vi kommer så småningom, där skolor med olika huvudmän blir helt jämställda ekonomiskt. Reglerna för tillståndsgivning, liksom hur skolorna i framtiden kontinuerligt skall synas utifrån dessa regler, är annat som kan behöva ses över -- inte i syfte att uppställa hinder eller för att åstadkomma administrativt krångel, utan för att ge tydliga besked om vad som gäller. Regelverket skall inte lämna utrymme för tyckande i största allmänhet, men det skall vara så utformat att vi kan vara förvissade om att skolpliktiga barn garanteras god undervisning. Läroplansarbetet är enligt min uppfattning en av de viktigaste uppgifterna det närmaste året. Låt mig i detta sammanhang bara säga att jag är något bekymrad över de direktiv läroplanskommittén har att arbeta med. Regeringen kommer att se över dessa utifrån de besked som bl.a. gavs i regeringsdeklarationen. För egen del har jag en strävan att göra läroplanen till ett viktigt dokument, som ger stöd och ledning till dem som arbetar i skolans vardag. Läroplanen får inte bli ett alltför flummigt dokument, som försöker gripa över allt som kan röra skolan. Det är betydligt viktigare att precisera vad som är viktigt och nödvändigt att prioritera. En sådan viktig precisering gäller det faktum att vi går mot ökade internationella kontakter. I det läget är det nödvändigt att eleverna lär sig minst ett, men helst flera, främmande språk. Men de måste också lära sig att förstå vår egen kultur och andras kulturer. Det anknyter en del till de bekymmer som Lena Hjelm-Wallén tog upp och som jag kanske återkommer till senare. En skola utan betyg som mäter kunskaper visar inte respekt för elevernas arbete. Resultaten måste värderas. Betygen ger stimulans och information. Det sporrar till nya insatser. Så fungerar betyg som anger kunskap. Det relativa betygssystemet är nu äntligen moget för skrotning. Det finns ett långt gånget arbete på det här området, och jag ser fram mot att ta del av de resultat som det leder till. Riksdagen har också beslutat om stora förändringar av gymnasiet. I regeringsförklaringen anges att beslutet om att förlänga gymnasiets yrkesutbildning till tre år ligger fast. Men även här gäller att kraven på goda kunskaper inte får eftersättas. Regeringen kommer att föreslå åtgärder som förstärker undervisningen. Detta gäller särskilt språken, men även en del annat. Avgörande för om skolan skall lyckas med sina uppgifter är att den har tillgång till väl utbildade lärare. Regeringens uppfattning är att skolan behöver tillföras lärare som har djupare ämneskunskaper än de som ges i dag. Det är väl belagt att den lärare som har goda kunskaper också känner den trygghet som leder till ett gott arbete. Den säkerhet som kommer av goda kunskaper ger möjligheter att skapa de relationer till eleverna som behövs för att ge dem en god vägledning även i andra frågor än den rena kunskapsförmedlingen. Ett förslag om en ny lärarutbildning kommer att föreläggas riksdagen. Avsikten är att den skall etableras parallellt med nuvarande utbildning. Ämnesutbildningen skall ges inom ramen för systemet med fristående kurser. En sådan utbildning kan startas mycket snart, och därmed kommer skolan att relativt snabbt få en nödvändig och viktig förstärkning. Utöver behovet av en ny kompletterande lärarutbildning vet vi också att vi kan vänta oss en stor brist på lärare över huvud taget. Babyboom, sex-åringar i skolan, relativt stora pensionsavgångar, förlängda gymnasieutbildningar m.m. bidrar till detta. Jag är övertygad om att vi kommer att få ägna kraft här i riksdagen åt att fundera över hur vi möter det bekymret. Herr talman! Skolfrågorna är många och viktiga. Flera ledamöter har tagit upp en del frågor som jag skall återkomma till och besvara något senare.

Herr talman! Visst finns det brister i svensk skola, Beatrice Ask. Men ni har ju under 1980-talet konsekvent biträtt vartenda förslag till nedskärning på skolans område, och det har inte skapat en bättre kvalitet i skolan! Det kan vi läsa rapporter om. Ni talar om att matematikkunskaperna är dåliga. Men när vänsterpartiet föreslagit obligatorisk matematikundervisning rakt över i gymnasieskolan, inom alla utbildningslinjer och grenar, har moderaterna sagt nej. Förundransvärt! Jag känner en tjej, vi kan kalla henne Kerstin, som går i grundskolan och som har några dolda handikapp. Förhoppningsvis kan en del av dem växa bort allteftersom hon blir äldre. Det är inget fel på intellektet hos Kerstin, men hon kommer ändå aldrig att komma över till den övre halvan. Då frågar jag mig: Vad visar i så fall betygen? Visar de att en del av de dolda handikappen har växt bort? Eller visar de att hon har blivit duktigare i skolan? Jag skulle inte vilja vara lärare och ge Kerstin betyg. Däremot skulle jag vilja vara lärare och ha en bra kontakt med hennes föräldrar -- det är stimulerande att undervisa också Kerstin. Vilken extra tilldelning, hur många hundralappar extra per termin, skall Kerstin kunna ta med sig på grund av sin 50--60-procentiga hörselnedsättning? Hur många hundralappar extra kan hon erbjuda den skola hon väljer därför att man där t.ex. måste byta ut gardiner som verkar störande på hennes koncentrationsmöjligheter? Frågorna hopar sig. Hur många hundralappar extra skall Kerstin få för att hon skall ha möjlighet att välja skolskjuts till den skola hon vill gå i? Hur många hundralappar extra per termin skall Kerstin få för att hon skall slipa gå upp alldeles för tidigt, om hon har möjlighet att ta en taxi, därför att hon behöver litet mer sömn än hennes skolkamrater i motsvarande ålder? Det går inte att lägga ut bidrag till skolan som en jämn smet, Beatrice Ask. Det går inte. Vi är olika, och gudskelov för det!

Herr talman! Vi har i Sverige en bra skola och en god utbildning. Vi har en välutbildad befolkning, och i förhållande till bruttonationalprodukten satsar vi mer än något annat land på skolan. Vår ungdomsskola hävdar sig väl vid internationella jämförelser. Grundskolan har hög standard, och det är dessutom en standard som är relativt jämn, också jämfört med andra länder. Men det är klart att även det som är bra skall göras bättre. Det har den socialdemokratiska regeringen i hög grad arbetat med. Ett exempel på det är ju gymnasieskolans reformering. Jag vill verkligen välkomna att moderaterna och folkpartiet nu har givit upp sitt tidigare motstånd mot att göra de yrkesinriktade linjerna i gymnasieskolan treåriga, så att den viktiga kvalitetsreformen av gymnasieskolan faktiskt får genomföras. Det som oroar är inte ambitionen att göra saker och ting bättre -- det kan vi alla vara med om. Det som oroar är att regeringen när man har sagt det snabbt går över till att tala om privata alternativ. Den huvuduppgift som vi har som skolpolitiker måste ju ändå vara att göra den vanliga skolan bättre. Det är vår viktigaste uppgift. Men nu tycks man tro att bara man svingar med något slags privatiseringstrollspö så skall allting bli bättre. Det gäller grundskolan och andra skolformer, men det gäller också fria universitet -- nu skall man privatisera universiteten. Per Unckel sade att han ser fram mot det med stor otålighet. Jag tycker snarare att det tyder på stor ogenomtänkthet. Det är så lätt att även som minister ställa sig upp och bara kritisera vad som har varit. Ibland kan man då hamna i mycket underliga positioner. Den ''flummiga läroplan'' som Beatrice Ask talar om är den läroplan som en borgerlig regering antog 1978 och som skrevs under av Britt Mogård. Jag menar att man skall vara litet varsam när man kritiserar vad som har varit och först och främst se på verkligheten. Jag tror att vi kommer att få mycket diskussion om det här privatiseringstänkandet, och skolpengen är alldeles klart en åtgärd i den andan. Den reser en mängd svåra frågor, som Beatrice Ask inte på något sätt har kunnat svara på. Också lärarna är mycket oroliga för det. Jag vill be Beatrice Ask att läsa förra numret av Lärarförbundets tidning. Där visar man på den oron och på hur skolpengen kan försämra en god skola och försämra likvärdigheten i skolan.

Herr talman! Lena Hjelm-Wallén, Claus Zaar och Björn Samuelson har alla tagit upp skolpengen men från olika aspekter. Det är två frågor som ställs. Den ena gäller oron för hur det skall gå för elever med särskilda behov om man inför ett generaliserat schabloniserat fördelningssystem av de offentliga bidragen. Den andra ställs av Claus Zaar, som ser det utifrån önskemålet om ökad verklig valfrihet för medborgarna. Jag vill bara erinra om det beslut som riksdagen har fattat om statsbidragens fördelning. De statliga medlen skickar vi till kommunerna -- de skall fördelas och följa med eleverna. Det heter i beslutet också att de kommunala resurserna skall fördelas utifrån behov, ungefär på samma sätt som om skolorna hade varit kommunala, så att man får en skolpengsinriktning här. Det pågår ute i kommunerna ett intensivt arbete med att hitta fördelningsnycklar som är riktigt bra. Det är ingen helt enkel uppgift. Hur gör man då med Kerstin, som Björn Samuelson talade om och som behöver en hel del extra insatser? Hur löser man det? Jag har en mängd idéer kring detta utifrån min kommunala erfarenhet, men det är i dag inte min uppgift att säga hur det skall se ut i detalj. Jag har mycket stort förtroende för kommunernas förmåga och engagemang när det gäller att ta vara på alla elevers intresse. Det är dessutom inte, som en del tror, så att barn med särskilda behov inte skulle vara betjänta av att deras föräldrar har en möjlighet att välja en alternativ skola. Det finns i dag många exempel på barn som icke har fått den hjälp och det stöd som de har behövt i den vanliga skolan men som har kunnat få det i t.ex. en Montessoriskola. De föräldrarna har fått stora bekymmer med ekonomin i det gamla systemet. Det tror jag därför inte är någon större svårighet, men det är som sagt ett problem att hitta bra fördelningsnycklar. Men det är ett problem även inom det kommunala systemet. Jag vill bara berätta att vi i Stockholm har tittat närmare på hur man har använt förstärkningsresursen på gymnasiet. Det var meningen med förstärkningsresurser att man verkligen skulle använda dem för att ge de elever som behövde särskilt stöd hjälp. Den utredningen visar att man nog har använt pengarna på ett mycket traditionellt sätt utan att i egentligen vid varje läsår fundera över hur pengarna bäst skulle användas för att det skulle motsvara de ambitioner som var syftet med förstärkningsbidragen. Jag tror därför att det finns bekymmer med de här sakerna också inom det kommunala systemet. Lena Hjelm-Wallén försöker säga att det nu pratas bara om privatisering -- det är bara det som är intressant. Självfallet är det inte så. De allra flesta skolor här i landet är kommunala -- jag är mycket väl medveten om det. Decentraliseringen och det ökade inflytande som föräldrar och andra får också i de kommunala skolorna tycker jag är mycket positivt. Jag vidhåller att jag önskar att varje förälder i det här landet aktivt skulle kunna ta ett ställningstagande om vilken skola, kommunal eller fristående, som man vill att barnen skall gå i. Jag tror att det är enda sättet att få de många att engagera sig för och i skolverksamheten. Jag fick också en fråga om varför vi inte river upp kommunaliseringen, så stort väsen som vi gjorde av den. Formerna för denna reform lämnade mycket övrigt att önska. Nu är den genomförd, och nu gäller det att arbeta vidare på den. Man skall inte hålla på och schackra med den här typen av stora förändringar hur som helst. Nu får vi försöka reda ut det som inte reddes ut innan kommunaliseringen genomfördes. Från moderat sida har det alltid funnits stort förtroende för kommunala politiker. Vi tror att vår uppgift i dag är att på statlig nivå reda ut de principiella frågor som ändå måste ställas i en mängd sammanhang på skolområdet. Jag är inte alls oroad över hur vi skall klara av de handikappade eleverna. Jag tycker inte heller att betygen är ett stort bekymmer, vilket antyddes här. Rätt utformade och rätt använda kan betyg tidigare än i dag faktiskt vara ett stöd för elever som i dag inte syns och inte märks och som vi inte reagerar tillräckligt tidigt på så att vi kan förstärka deras studieresultat. Vi kommer säkert att återkomma till betygsfrågorna. När det gäller läroplanen sade jag att den som vi har i dag är flummig. Jag är väl medveten om att Britt Mogård lade fram förslaget. Det här var inte riktat som en kritik mot någon speciell person. Det var avsett som kritik mot oss alla. Vi har en förmåga att av välvilja önska oss att vi skall lösa alla bekymmer samtidigt. Jag tror att erfarenheterna i dag säger att det inte fungerar. Vi måste nu försöka byta inriktning på arbetet, koncentrera oss, reda ut det som är mest väsentligt och se om inte det är bättre. Vi måste nog ta på oss en gemensam självkritik när vi går in i läroplansarbetet.

Herr talman! Jag håller med Beatrice Ask om det senare. Jag tror att det hos oss politiker alltid finns en önskan -- och att det också finns förväntningar på oss -- att vi skall kunna klara allt, vilket vi faktiskt inte kan. Jag försökte beskriva ganska utförligt i SIA-propositionen hur det kan bli. Det gäller framför allt i skolsammanhang, eftersom så många förväntningar ställs på skolan. Man måste föra en dialog med lärarna och gå en balansgång mellan dem och de förväntningar på lärarna som skrivs in i läroplanen. Man får lära sig att leva med det stora gapet mellan verklighet och läroplan. Jag vill dock varna för att man snävar in läroplanen så kraftigt att det inte finns kvar några ambitioner och visioner. Då tror jag att det går illa. Jag tänkte först att det är mycket av det Beatrice Ask säger som jag kan hålla med om. Men när hon sade att hon inte alls var orolig för hur vi skall klara de handikappade eleverna blev jag riktigt orolig. Den oron tror jag professionellt måste sitta i oss. Det finns alltid en risk att de handikappade, de svaga eleverna, hamnar utanför. Vi måste alla arbeta för att de inte gör det. Var orolig för detta Beatrice Ask, det skulle jag vilja rekommendera. Jag är glad över att Beatrice Ask inser riskerna och säger att ett generellt statsbidragssystem är ett problem. Det här problemet blir ännu större med en skolpeng. Det kommer att missgynna glesbygd och de kommuner som har mycket svaga elever och handikappade elever som behöver särskilt stöd. Jag vill avsluta med några ord om lärarutbildningen. Jag läste att utbildningsminister Unckel sade att man skall införa en ny lärarutbildning för att vi skall få ner ämneskunskaper redan på högstadiet. Han sade vidare att man härigenom skall kunna rekrytera duktigt folk till läraryrket. Det är en ren oförskämdhet mot de som i dag deltar i grundskolelärarutbildningen och de som är lärarutbildade och är mycket aktivt verksamma i denna utbildning i dag.
Herr talman! Det var intressant att Beatrice Ask tog upp frågan om gymnasieskolan. Inom gymnasieskolan är statsbidragets konstruktion sådant att man egentligen inte har öronmärkta pengar till förstärkningsresursen. Den hade ni kunnat få leta länge efter. Det statsbidraget överensstämmer till viss del med det ultraförslag som ni har när det gäller skolpeng eller skolcheck. Det visar också att det finns en vanföreställning om att alla barn och ungdomar är lika. Det är detta som är problemet, och problemet kan komma att förstärkas genom ert förslag om elevcheck. För vår del handlar det om att ta ett politiskt, demokratiskt ansvar som utbildningspolitiker och överlämna detta till det som de professionella, lärarna, kan sköta. Vi har t.ex. föreslagit självförvaltande, självstyrande skolor, men med tydligt politiskt ansvar. Resursanvändningen, Beatrice Ask, måste vi alltid övervaka som utbildningspolitiker. Vi, om inga andra, skall kunna ställas till svars av de elever och föräldrar som av olika anledningar skulle behöva extra resurser. Därför säger vi från vänsterpartiets sida -- vilket jag vet inte är populärt -- att en del elever faktiskt behöver mer resurser och att andra då kommer att få litet mindre. Detta ligger bl.a. till grund för den likvärdiga skola som vi vill arbeta för. Ur Dagens Nyheter i dag refereras en bok som har getts ut i USA, ''Politics, Markets, and America's Schools''. Det är en mycket intressant artikel. Av boken framgår att det finns tre saker som avgör en elevs studieresultat. Det gäller för det första personlig begåvning. Jag har berört detta när det gäller dolda handikapp och hur man kan visa sin begåvning. För det andra gäller det skolorganisationen. Ett decentraliserat skolsystem som vi förespråkar, men med ett tydligt politiskt ansvar är till gagn. För det tredje har familjebakgrunden betydelse. Med familjebakgrunden följer naturligtvis också att vi är olika.

Herr talman! När det gäller de handikappade eleverna är det klart att man alltid har anledning att vara orolig för elever som har särskilda problem. Jag tycker dock att det är väsentligt att säga att frågan om skolpeng eller inte, inte utgör det stora bekymret. Problemet är faktiskt hur elever med särskilda behov över huvud taget skall få det de behöver. Jag har sett konkreta fall med elever som har varit rullstolsbundna som inte har kunnat fortsätta i privatskola. Man har tyckt att man inte kan ha handikappade i den skolan. Det hade varit en självklarhet om det hade varit en kommunal skola. Det är faktiskt inte skolans huvudman som är problemet, utan det är hur man använder fördelningen mellan de vanliga barnen och de som behöver extra hjälp. Man får dela upp den här frågan i två delar när man diskuterar den. I dag bedrivs i kommunerna ett arbete med att hitta vettiga fördelningsnycklar som ger både handikappade elever och andra elever en valmöjlighet. Det tror jag är till gagn för alla. När det gäller den nya lärarutbildningen skulle Per Unckel ha gjort uttalanden i DN som skulle vara en oförskämdhet mot nuvarande lärare. Det måste i så fall vara dumt uttryckt i tidningen. Det faktum att vi vill ha en annan lärarutbildning som komplement till den nuvarande innebär inte att vi underskattar de resultat som uppnåtts där, även om vi kritiserar utbildningen på en del punkter. Det finns faktiskt anledning att hitta en utbildningsform som suger upp också de studenter som inte från början ger sig in på en lärarutbildning. Vi vill ge utbildningen en tydligare form än hittills. Det är i dessa banor som vi arbetar för att utforma ytterligare en lärarutbildning, och det tror jag är bra. Vi behöver nog hitta många kanaler tillbaka till skolan från den högre utbildningen för att få bra lärare framöver. Så till frågan om studieresultat. Det har sagts att begåvning, decentralisering och familjeförhållanden är viktiga för att uppnå goda studieresultat. Det finns internationell forskning på det området som mycket tydligt visar att den kunskapssyn en skola präglas av har avgörande betydelse. Den är många gånger starkare än den sociala bakgrunden för elevernas resultat. Att tro på undervisningens förmåga att lyfta eleverna och att tro att lärare i samverkan kan hitta metoder för att nå goda resultat är väsentligt. Det finns en hel del arbeten utfört på detta område av Lennart Grossin. Den som tror att enbart de traditionella argumenten är de som gäller rekommenderar jag varmt att läsa vad han har skrivit.

Herr talman, ärade riksdagskolleger! När man är i detta hus har man svårt att låta bli att nämna den utsökta miljö vi befinner oss i. Skolmiljön står sig mycket slätt vid en jämförelse. Det gäller inte bara vid en jämförelse med denna med rätta unika miljö. De enda offentliga miljöer som möjligtvis är tristare, grådaskigare och skräpigare än skolans är miljön kring de allmänna kommunikationerna i våra storstäder. Vad är det egentligen för miljö vi bjuder våra barn och ungdomar? Om den bristfälliga skolmiljön skulle vara ett mått på hur vi värderar våra barn och skolungdomar, då skulle de sannerligen hamna långt ner på en värderingsskala. Värderingar överförs inte enbart -- jag skulle vilja påstå inte främst -- genom våra ord utan snarare genom våra attityder, våra handlingar och vårt sätt att vara. Inga är så känsliga för vad vi säger genom vårt sätt att vara som barn och ungdomar. Frågan om det uppblossande främlingsföraktet i Europa och de extremistiska idéer som vinner gehör hos våra ungdomar, idéer som har kommit till uttryck i skolvalen, kan man tillskriva olika orsaker. Kanske är dessa historielöshet, trendighet, bristande kunskap eller en känsla av att den egna existensen är hotad genom en ökande arbetslöshet. Skolan har naturligtvis ett mycket stort ansvar för att överföra värderingar som gör att man respekterar alla människor. Det håller jag helt och hållet med om. Men skolan lever inte i ett vakuum utan är mycket beroende av omgivningens reaktioner. Jag skulle vilja påstå att vi inte alltid med tillräcklig kraft har reagerat mot totalitära regimer på olika håll vilka har behandlat den enskilda lilla människan med ett stort förtryck. Den lilla människan har inte haft någonting att sätta upp emot systemet eller kollektivet. Miljontals människor har fått sätta livet till, och vi har bara orkat protestera när läget har varit som mest akut. Sedan har praktiska överväganden fått ta överhanden. Skolans kvalitet måste höjas på alla stadier, konstateras det i regeringsförklaringen. Vår skola måste också bli bättre på att förmedla kunskaper. Jag vill påstå att vi i många hänseenden har en bra skola men ändå en skola med stora brister. Vi får fler och fler signaler om att undervisningen på våra universitet och högskolor inte står sig jämfört med den högre undervisningen ute i Europa. Om vi vill vara en ledande nation på utbildningsområdet måste vi göra något radikalt åt detta. Jag påstår att vi inte hänger med utan håller på att halka efter. En annan oroande tendens är att begåvade elever i många fall inte längre anser att det lönar sig att utbilda sig. Efter fullgjord militärtjänstgöring som vapenfri tog min son ett jobb som säljare. Efter bara någon månad tjänade han mycket mer än jag gör efter att ha varit lärare i 30 år. Jag är inte alls avundsjuk på honom, men detta är en farlig signal till att utbildning inte lönar sig. Han var nu klok nog att ändå använda sina insparade medel för att vidareutbilda sig, för tillfället i USA. Men det är kanske inte alla ungdomar som reagerar så. Vi måste ge klara signaler på att utbildning lönar sig, även när det gäller pengar. Utbildning är själva grunden för att vårt samhälle skall kunna hänga med i utvecklingen på det näringspolitiska området och inom industrin och för att vi skall få den tillväxt som är nödvändig för de fortsatta sociala reformer som vi behöver i vårt samhälle. De yrkesförberedande linjerna måste, efter en förlängning till tre år, utformas så, att de blir en möjlighet även för skoltrötta elever, inte en omöjlighet. Den risken finns nämligen. Vi är inte betjänta av avhoppare som ser sig som misslyckade individer därför att de inte orkat gå kvar det tredje året. Därför anser jag att det är nödvändigt att det kommer till stånd en lärlingsutbildning under detta tredje år och att denna utformas på ett praktiskt sätt, så att den upplevs som meningsfull, om vi nu skall ha detta tredje år. Det finns nästan ingenting viktigare än att inspirera elever till en hållbar livsstil. Jag säger medvetet ''inspirera'', för en livsstil är någonting mycket personligt. Det betyder inte att den uppstår av sig själv. Här har naturligtvis hemmen en mycket stor betydelse. Föräldrarnas ansvar kan aldrig överbetonas. Men även lärare måste våga vara föredömen, måste våga tala om betydelsen av den livsstil man väljer för att få ett bra liv. Vad hjälper det om man går ut med mycket kunskaper, om man inte klarar livet, om man faller offer för droger och om man har en livsstil som gör att aids och HIV sprider sig i vårt land. Vi måste också våga vägleda våra ungdomar. En bra skola förmedlar värderingar och kunskaper, och den inspirerar till en hållbar livsstil.
Herr talman! För väldigt många är en utbyggd vuxenutbildning av stor betydelse. Det gäller särskilt oss 800 000 i yrkesverksam ålder som har kortare utbildning än nio år. Vuxenutbildningen är viktig för människors personliga utveckling, för deras möjligheter att delta i samhällsarbetet och för deras chanser på arbetsmarknaden. För oss socialdemokrater har det därför varit en prioriterad uppgift att satsa på vuxenutbildning. De flesta reformer har också kunnat genomföras med brett stöd i riksdagen. Så var det när folkbildningen byggdes ut, då beslut fattades om att inrätta komvux och då vi fick vuxenstudiestöd och rätten till ledighet för studier. Under den senaste socialdemokratiska regeringsperioden har anslagen till vuxenutbildningen ökat mer än prisutvecklingen. Det har blivit nya folkhögskolor, och man har genomfört viktiga reformer för såväl folkbildningen som den kompetensgivande vuxenutbildningen. Men under samma tid har främst moderaterna riktat ständiga attacker mot vuxenutbildningen. Förslagen till nedskärningar har, i dagens penningvärde, rört sig om över en halv miljard kronor per år. Om det hade satsats omkring 5 miljarder kronor mindre de senaste nio åren, hade tiotusentals kortutbildade, som har deltagit i vuxenutbildning, inte haft den möjligheten. Så skulle det ha varit, om moderaterna hade haft makten. Frågan är: Hur blir det nu? Vid beslutet om det nya statsbidragssystemet för kommunernas skolkostnader hade moderaterna lägre anslag till komvux i sitt beräkningsunderlag. Jag menar att moderaterna därvid har givit negativa signaler om vikten av att satsa på komvux. Resultatet ser vi nu i form av förslag till nedskärningar i kommunerna. Vi har kunnat läsa om att borgerliga politiker i Linköping talar om nedläggning av komvux gymnasiedel. Vad säger Beatrice Ask? Är hon beredd att försvara det som står i skollagen 11 kap. 17 §: Moderaternas ointresse för vuxenutbildning märks också tydligt av vad vi har kunnat läsa, eller rättare sagt inte har kunnat läsa under de senaste veckorna. I regeringsförklaringen nämns inte vuxenutbildningen med ett ord. Jag har också läst många intervjuer med skol och utbildningsministrarna. I Lärarnas Tidning och Skolvärlden finns flera sidor med snygga bilder och många synpunkter, men inte ett ord om vuxenutbildning. Utbildningsministrarna har inte haft ett ord att säga om kortutbildades rätt till utbildning, inte ett ord om behovet av livslångt lärande. Jag tycker att denna tystnad talar sitt eget tydliga språk. Frågan inför den här debatten var om Beatrice Ask tyckte att det var värt att ta upp vuxenutbildningen. Nu vet vi. Inte ett ord blev sagt. Kan Beatrice Ask ändå inte gå upp i en replik, så att vi får höra om hon kan säga ordet vuxenutbildning. Jag hade också tänkt fråga folkpartiets och centerpartiets företrädare om moderaternas inställning till vuxenutbildningen nu har accepterats av deras partier och blivit regeringspolitik. Men nu har både Carl-Johan Wilson och Larz Johansson, som stod på talarlistan, strukit sig. Jag undrar just varför. Men tro inte att det kommer att vara tyst om vuxenutbildningen i fortsättningen. Jag kan lova alla kortutbildade att ni inte kommer att sakna företrädare här i riksdagen som hävdar era rättigheter och möjligheter. Vi socialdemokrater anser nämligen att en omfattande vuxenutbildning av god kvalitet är utomordentligt viktig, inte minst nu i en period av snabb samhällsutveckling.

Herr talman! Man törs nästan inte säga att komvux inte fick plats. Då blir man väl beskylld för att vara ointresserad. Den kommunala vuxenutbildningen är mycket väsentlig. Inte minst med tanke på det arbetsmarknadspolitiska läge som råder är det alldeles nödvändigt för väldigt många att komplettera brister på vissa områden eller förnya sina grundkunskaper, vilket det många gånger kan handla om. Det är riktigt att vi moderater i många omgångar har lagt mindre pengar på komvux en vad en del andra partier har gjort. Det har vi gjort därför att vi är ett parti som hushåller med pengarna och vet att vi inte har hur mycket som helst att göra av med. För oss har det varit och är så, att vi prioriterar ungdomsskolan före vuxenutbildningen. Det betyder inte att vi inte anser att vuxenutbildningen är väsentlig. De närmaste åren kommer vi att få arbeta rätt mycket med att hushålla med resurserna och se vilka samordningsmöjligheter vi hittar. Genom min kommunala bakgrund har jag en hel del goda erfarenheter av vad man kan åstadkomma genom att samordna kommunal vuxenutbildning och gymnasieskola. Jag har också förstått, utifrån de föredragningar jag har hunnit ta del av, att det finns en hel del kloka tankar och synpunkter på detta område. Samordning är en väg som jag tror att vi kommer att tvingas att gå. När det gäller vuxenutbildningen i övrigt kan man konstatera att det finns en del skillnader mellan olika delar av landet. Behovet av och förekomsten av olika utbildningsalternativ varierar ganska kraftigt. Jag har inte någon bestämd uppfattning om vilka slutsatser man skall dra av det. Men jag tror att det är viktigt att säga att de skillnaderna faktiskt finns. Vi får återkomma till vuxenutbildningen mer i detalj så småningom.

Herr talman! Jag är ledsen att behöva säga att detta inte var speciellt hoppingivande för de vuxenstuderande. Inte ett ord om signalerna från regering och riksdag till kommunerna, inte ett ord om kommunernas skyldighet att bedriva vuxenutbildning även på gymnasial nivå. Jag tycker att det är mycket intressant när Beatrice Ask talar om dagens arbetsmarknadsläge. Första veckan i juni månad röstade faktiskt Ann-Cathrine Haglund och andra för att vi skulle satsa mindre på komvux det här året. Betydligt färre människor skulle alltså ha haft möjlighet till vuxenutbildning just den här hösten. Helt omedvetna var väl ändå inte moderaterna i juni månad om att vi var på väg mot en ökad arbetslöshet. Sedan skulle jag också vilja ställa den fråga till Beatrice Ask som jag hade tänkt ställa till Larz Johansson och Carl-Johan Wilson: Har centern, folkpartiet och kds accepterat moderaternas bedömningar av vuxenutbildning? Det sades tydligt att ''vi prioriterar ungdomsskolan''. Prioritera måste man göra mot någonting, dvs. mot komvux. Det är ett lägre anslag till komvux som vi kan vänta oss när budgetpropositionen läggs fram i januari.

Herr talman! Jag tänker inte svara för vad andra partier har för uppfattningar. Men det är klart att vi inte har diskuterat igenom alla detaljer. Jag tror inte heller att vi själva i varje läge kan säga exakt vilken slutsats vi kan komma fram till eller hur stora resurser vi kan satsa på det ena eller det andra. Men jag tror att det även här i riksdagen, även hos socialdemokraterna, är så att det i ett trängt läge är den obligatoriska skolan och grundutbildningen av barnen som kommer att prioriteras. Sedan kan man alltid göra olika bedömningar när man kommer i ett sådant trängt läge. De besparingar och annat som moderaterna har förordat har framför allt handlat om ökad samordning. Men det har också handlat om det faktum att det åtminstone i en del av våra större städer på komvuxsidan finns mindre effektiv organisation, om man så säger. Jag var med om att från Stockholm skicka in en begäran, som inte är behandlad än, om att vi skulle få ta ut en typ av anmälningsavgift. Ett stort problem när det gäller kostnaderna för kommunal vuxenutbildning i större städer är att det är stor diskrepans mellan anmälningarna och de som faktiskt kommer till undervisningen. Det skapar otroligt stora organisatoriska problem och kostar mycket, utan att det ger något mer till eleverna. Jag tror inte att någon, inte heller de som arbetar aktivt för bättre vuxenutbildning, är betjänta av att vi på olika håll har former som inte är effektiva och hushåller med våra resurser. Jag kommer att göra allt som står i min makt för att se till att vi använder resurserna så effektivt som möjligt. Kvaliteten och inriktningen på komvuxutbildningen har jag inte några avvikande synpunkter på. Det är inte heller så att moderaterna någonsin har förordat att man skall ändra på kommunernas skyldigheter i detta avseende. Några sådana planer har jag inte i dag i vart fall.

Herr talman! När jag frågade vad de i regeringen ingående partierna tycker om vuxenutbildningen, får jag till svar att Beatrice Ask inte vet vad andra partier tycker. Det var ett mycket intressant svar från en representant i regeringen. Det kanske också är svaret på varför det inte i det omfattande regeringsdokumentet, som väl innehåller 600 rader text, inte fanns plats för en enda rad om vuxenutbildning. Det tror jag ändå inte. Jag tror att det beror på ointresse för vuxenutbildningen. Det är ganska klart att moderaterna saknar en helhetssyn på utbildningspolitiken. Man talar om att grundskolan är viktig, likaså gymnasieskolan för ungdom. Sedan säger man att högskolan och forskningen är viktiga, men vuxenutbildningen är inte viktig, inte någonting att prioritera. Den brist på helhetssyn som man har beror på att framför allt moderaterna har så litet kortutbildade människor i sin väljarbas, att de har väldigt liten verklighetsförankring därvidlag och inte vet hur kortutbildade upplever sin situation. Det handlar också om en brist på förståelse för vilka behov vi har i det här landet. Om vi skall klara industrins framtid är det inte en oviktig fråga att de som har fått en kort utbildning ges möjligheter att komplettera och skaffa sig nya kunskaper. Jag måste säga att jag ändå hoppas att intresset från den nya regeringen skall visa sig vara något större än vad de moderata ministrarna har visat de 14 första dagarna. Det hoppas jag för de kortutbildade vuxnas skull, så att de kommer att få möjlighet till studier i framtiden.

Herr talman! Statsrådet Beatrice Asks inlägg var i stora delar en frisk fläkt, och jag önskar henne lycka till i fortsättningen. Under de senaste månaderna har de svenska minoriteternas behov blivit ifrågasatta gång på gång. Att hemspråksundervisningen ställs mot äldrevården, såsom Ian Wachtmeister har gjort, är djupt olyckligt. Man behöver bara lyssna på Claus Zaar, också från Ny Demokrati, för att förstå hur det kommer sig att kvaliteten på hemspråksundervisningen är så ojämn från skola till skola. Kanske även svensk och engelsk undervisning i grundskolan, Claus Zaar, kan flyttas över till svensk-engelska vänskapsföreningen, då pengar frigörs till högre undervisning, på samma sätt som ni menar att hemspråksundervisningen kan platsa i invandrarföreningar. Jag bara undrar: Det är väsentligt att man värnar om de äldre invandrarna, att de får sina behov tillgodosedda. Det är därför vi måste värna om hemspråksundervisningen. Med stigande ålder uppstår nya problem som har med just åldrandet att göra, t.ex. att minnet sviktar. Det sist inlärda språket kan försvinna, och människor som tidigare har varit verbalt aktiva förlorar mycket av sina sociala kontakter, därför att deras omgivning inte förstår vad som drabbat personen. Därför är det viktigt att det finns tvåspråkig personal att tillgå, särskilt inom vårdyrkena. Hemspråket, modersmålet, har stor betydelse för en persons utveckling och kulturella identitet. Lika viktigt som det är att bli förstådd inom vården är det att få lära sig sitt modersmål och sitt lands kultur från grunden som barn. Ett sätt att få bekräftat att det är legitimt att vara invandrare är att man får en vettig hemspråksundervisning. Men hemspråksundervisning och svenska som andra språk, som naturligtvis båda måste följas åt, kan inte bara ses som en språklektion. I ett verkligt utbyte av ett språk måste man också väva in den kulturella betydelse som orden innehar. Varje nyans går inte att utläsa ifrån ett lexikon, det måste upplevas från grunden. Här är skolan ett utmärkt instrument för att föra över positiva normer och värderingar från vår kultur även till invandrarna. Om vi inte ger invandrarungdomarna en rejäl chans att bekanta sig med både sin och vår kultur redan i skolans värld, var skall de då få chansen? Det är angeläget att komma ihåg att valet av undervisning i föräldrarnas hemspråk skall avgöras av hemmet och inte av skolan. Alla vill inte ha hemspråksundervisning. Denna valfrihet bör naturligtvis också gälla undervisningens förläggning tidsmässigt -- om eleven skall ha denna undervisning inom den ordinarie timplanen eller i en utökad timplan. Det finns behov av att höja både den pedagogiska och den ämnesmässiga kompetensen hos invandrarlärare. Om nämligen hemspråksundervisningen kan bidra till goda relationer mellan barn och föräldrar under några generationer, är det väl värt priset, och bidrar dessutom till en god integrering i det svenska samhället. Den hemspråksundervisning som pågått ett antal år börjar nu ge utdelning och visa resultat. Allt fler invandrarungdomar talar dels perfekt svenska, dels är mycket kunniga i föräldrarnas modersmål. De har fått anställningar och uppdrag inom biståndsprojekt och exportföretag. När vi nu går mot en allt större internationalisering även i Sverige finns det behov av språkkunniga personer både inom landet och i kontakterna med andra länder. För att uttrycka det litet ekonomiskt: Sverige behöver personer som talar ''de nya marknadernas språk''. Därmed vill jag påstå att hemspråksundervisningen rent av kan bli en nationell tillgång på lång sikt. Både i biståndsprojekt och i exportindustri, liksom inom utrikesförvaltningen, behövs personer med goda språkkunskaper. Herr talman! Det jag hittills sagt gäller alla invandrare. Men jag skulle vilja lyfta fram en speciell grupp invandrare som utgör majoriteten av invandrare i Sverige, nämligen den finska gruppen. Antalet finsktalande i Sverige är i dag nästan lika stort som antalet svenskspråkiga i Finland. Det finns en hel sverigefinsk infrastruktur med finskspråkiga föreningar, kyrkor, idrottsklubbar och andra organisationer. Det finska språket kommer inte att kunna raderas ut i Sverige! Trots att så många brukar finska i den svenska vardagen -- även ett ökande antal finskspråkiga företagsledare -- finns ändå risken att finskan i Sverige blir ett subkulturspråk med låg status, om inte det finska språkets ställning i Sverige förstärks. Många finsktalande föräldrar känner en stor otrygghet när det gäller barnens undervisning. Det finns ingen fast planering att ta ställning till. Klara regler för kommunernas skyldigheter skulle skapa en bättre balans, så att det underlättar flyttningen mellan länderna utan oro för barnens utbildning. Det är därför med tillfredsställelse som jag noterat att hemspråksundervisningens värnande har skrivits in i regeringsförklaringen. Det är angeläget att också kommunerna får sådan information, att verklig valfrihet kan skapas för de föräldrar som önskar hemspråksundervisning för sina barn. Herr talman! Vi kristdemokrater anser att undervisning på och i invandrarspråk inte skall ses som i huvudsak ''invandrarundervisning'' utan som kulturundervisning för en svensk minoritet.

Herr talman! Det var ett mycket bra, mycket insiktsfullt anförande som vi har hört. Jag kan instämma i vartenda ord. Jag tackar ärligt för det anförandet.

Det blev inte så, utan det blev en nedskärning rakt över sektorsbidraget till skolan. Vi kan nu se att denna nedskärning framför allt har drabbat hemspråksundervisningen. Vi från vänsterns sida sade att detta skulle bli resultatet, och nu ser vi resultatet. Min fråga till er kristdemokrater är: Är ni beredda att arbeta för att dessa pengar återförs till sektorsbidraget till skolan, så att vi kan få en bra och kvalitativt god hemspråksundervisning i skolan igen, med de värden som vi här har fått höra från kristdemokraterna att denna undervisning har och som vi från vänstern instämmer i? Är ni beredda att återföra dessa medel så att vi kan förhindra att vi frånhänder oss denna kompetens på det sätt som nu sker i skolan, nämligen att hemspråkslärare sparkas?

Herr talman! Liisa Rulander angrep kraftigt min syn på hemspråksundervisningen. Men detta är inte enbart min syn, utan det är en syn som genomsyrar en utredning om invandrarundervisningen i grundskolan, som är en revisionsrapport från riksrevisionsverket. Det var denna rapport som gjorde mig orolig när jag såg hur man fördelar medel. Jag nämnde tidigare att kostnaden för invandrarundervisningen uppskattades i rapporten till en miljard kronor. Mitt förslag bygger på kontakter under hela valarbetet med invandrare, som talat med mig och undrat om man kan hitta andra metoder än de nuvarande. Det är dessa invandrare, verklighetens folk, som har föreslagit att man skall börja se på en variant, där invandrarföreningarna kan delta aktivt. Då kan de kulturella sambanden överföras, samtidigt som det skapas bra kontakter. Det är därför som detta förslag har lagts fram, och jag hoppas att jag får någon synpunkt på detta från skolministern.

Herr talman! I regeringsdeklarationen slås det fast att hemspråket skall värnas. Det är min tolkning och uppfattning att detta är en fråga om kvalitet, och inte i första hand en fråga om mer pengar -- om nu vänsterpartiet trodde det. De förändringar som man under den förra mandatperioden beslutade om på statlig nivå menar jag var riktiga. Vi måste ha en vettig resursanvändning. Det finns ju låsningar som har medfört att det runt om i landet har varit en väldigt konstig organisation på hemspråksundervisningen. Lösningarna var inte alltid så lyckade. Det kunde vara gruppstorlekar på 1,2 elever per lärare i en situation där man på en del håll faktiskt tvingades att ha mellanstadieklasser med fler än 30 elever per lärare. Man måste se till att det blir en ändring, och det har man gjort genom det beslut som har fattats. Eftersom statsbidragen har dragits ned, är det kommunerna som tvingas genomföra denna förändring, vilket är fullt möjligt utan att någon enda elev går miste om den undervisning som han/hon efterfrågar och behöver. I många fall har organisationen och det sätt på vilket hemspråksundervisning har bedrivits i den svenska skolan varit till skada för invandrareleverna. Ta bara detta med kollisionerna med andra lektioner! Det är fullständigt omöjligt för lärare och elever att få ett ordentligt arbete utfört när eleven stup i kvarten skall gå på någon annan lektion. Detta bidrar också till att hemspråket på något sätt blir besvärligt i skolans verksamhet, i stället för att vara den tillgång, det stöd och den kraft som hemspråksundervisningen skulle kunna vara. Så kommer det nog att bli med de förändringar som pågår. Men jag vet att det finns många föräldrar, hemspråkslärare och andra som är oroliga. Det finns också en referensgrupp tillsatt med invandrarorganisationerna representerade. Denna grupp kommer att följa upp litet grand vad som har hänt. Vi måste bara se till att gruppen får en ordförande. Den förre ordföranden har slutat som statssekreterare, så vi måste följaktligen hitta någon ny. Det är nu viktigt att följa vad som sker ute i kommunerna och värna om kvaliteten på hemspråksundervisningen. När det gäller invandrarundervisning, och då inte bara hemspråk utan också svenska som andra språk och mycket annat, handlar det inte bara om invandrarbarnen och deras möjligheter att få en bra skolgång. Det handlar också om alla oss andra. Flera av de tidigare talarna har t.ex. varit inne på detta med främlingsfientlighet. Skolan måste ses som en helhet. Vi skall ägna mycket tid och intresse åt internationaliseringen, och i denna ingår att ta vara på de resurser som invandrareleverna utgör. Jag vill bara påminna om att jag i mitt inledningsanförande nämnde två problem som hänger ihop med detta, nämligen att en tredjedel av dem som i dag undervisar i samhällskunskap saknar utbildning för ämnet och att 20 % saknar utbildning i historia. Det är svårt att skapa en kulturell medvetenhet och att i skolarbetet kunna ge den rätta bilden mellan invandrarbarn och andra barn om man saknar denna utbildning. Problemet måste ses som en helhet. Vi kan inte enbart se på antalet hemspråkslärare, även om det är nog så viktigt. Regeringen är fast besluten om att arbeta med denna fråga.

Herr talman! Jag vill först till Björn Samuelson säga att jag ställer mig gärna bakom det svar som statsrådet Beatrice Ask har lämnat genom sin replik. Jag är inte det minsta rädd för att inte också våra önskningar kommer att uppfyllas med den nya regeringen. Det handlar om vettig resursanvändning med de små medel som finns att förfoga över, och så gör det även i dag. Kommunerna har inte alltid använt pengarna rätt. Vi vill höja kvaliteten, inte kvantiteten. Jag är helt övertygad om att det finns många olika sätt att gå till väga för att resultatet skall bli bra, men det måste finnas en insikt hos alla berörda om att det behövs en förändring. Till Claus Zaar vill jag säga att jag är medveten om att Ny Demokrati står bakom den åsikt som han har hävdat här i dag. Det oroar mig verkligen. Den verklighet som Claus Zaar talade om är den verklighet som jag också tog upp. Alla vill inte ha hemspråksundervisning. Vad jag och vi kristdemokrater talar om är valfriheten och möjligheten att kunna välja att få behålla sitt språk och sin kultur, om man upplever det som viktigt. Någon gång söker man ändå sina rötter, och det skall vi inte förvägra de ungdomar som kommer hit och har möjlighet att göra det. Verkligheten kan se olika ut beroende av hur vi ser på den. Men min verklighet ser likadan ut, medan någon annan med en annorlunda utgångspunkt inte kan se min verklighet. Det är mycket viktigt med valfrihet, även inom detta område. För att markera hur mycket detta med hemspråk och valfrihet betyder vill jag säga ytterligare en gång att undervisning på och i invandrarspråk i huvudsak inte skall ses som invandrarundervisning utan som kulturundervisning för en svensk minoritet. Det borgar för ett gott samarbete på arbetsplatser och också ute i världen när vi möts på olika områden.

Herr talman! Jag hoppas att vi i detta sammanhang får se en valfrihet. Det är valfrihet som vi strävar efter. Sedan får man finna olika metoder. Det får inte fortsätta på det sätt som beskrivs i den rapport som jag hänvisade till. Hela rapporten genomsyras av en besk kritik mot den nuvarande invandrarministern.

Herr talman! Jag tänkte tala om folkbildning och vill passa på tillfället att hälsa Beatrice Ask välkommen att handha just sådana frågor. Det är min förhoppning att folkbildningsfrågorna kommer att stå högt på dagordningen när det gäller både vuxenutbildning och demokratifrågor, som ju folkbildningen tangerar. Demokrati och folkbildning är nära förbundna med varandra. Den breda medborgerliga bildningen, förmedlad och utvecklad i studiecirklar och på folkhögskolor, är grundbulten för vår demokrati. När riksdagen efter andra världskriget beslöt om nya och mera förmånliga statsbidrag till folkbildningen var det för att stärka demokratin. Hitlers Tyskland var i färskt minne. Sådana rasistiska tendenser förekom även i Sverige. Då blev resultatet att man skulle stärka folkbildningen. Folkbildningen behövdes som motkraft till de antidemokratiska krafter som då fanns. I dag finns det rasistiska tendenser. Vi kan konstatera att gamla rasistiska organisationer växer och nya bildas. Nu finns det därför anledning att åter stärka folkbildningen på samma sätt som riksdagen gjorde 1947. Informationen och kunskapen om samhället och demokratin sprids i dag mest via massmedia. Massmedia ger människor information om politiken genom många gånger ytliga och glättiga bilder som är inriktade på ett fåtal. Gäller det politik får vi oftast se partiledarna. Den lokala mötesplatsen blir därför allt viktigare, mötesplatser där balansering, fördjupning och breddning av diskussionen kan ske. Det är studiecirkelns naturliga och viktiga roll. Det finns också tendenser till en elitistisk demokratisyn. Opinionsbildningen med en sådan syn vänder sig till de välutbildade som har arbete och bostad och som är friska. De som har fått minst ställs utanför. De är inte intressanta, och de syns inte. Det kallar vi ibland för tvåtredjedelssamhället. I ett sådant samhälle kan odemokratiska rörelser lätt vinna framgång. Demokrati får inte ses enbart som att gå och rösta vart tredje år. Demokrati måste genomsyra allt. Människorna måste vara delaktiga i samhällsarbetet också mellan valen. Maktutredningen konstaterar att medborgarnas förväntningar på inflytande stiger snabbare än det faktiska. Folk känner vanmakt. Det är därför viktigt med levande folkrörelser. Folkrörelserna har betytt och betyder mycket för svensk demokrati. En försvagning av aktiviteterna i de ideella folkrörelserna -- och i de politiska partierna -- innebär en försvagning av vår demokrati. Det fria bildningsarbetet har här en stor betydelse för att vi skall kunna fördjupa och ge liv och innehåll åt demokratin. Det finns alltjämt stora utbildningsklyftor, som Ingvar Johnsson nyligen talade om. Satsningarna på vuxenutbildningen är bra, men det är fortfarande svårt att nå dem som har fått minst. Historien kan lära oss att folkbildningen alltid har betytt mest för dem som fått kort utbildning, dem som har låga inkomster eller som har dålig tillgång till stimulerande kulturupplevelser. Folkbildning betyder helt enkelt ökad rättvisa. Det finns alltså stora uppgifter för folkbildningen även i framtiden. Låt mig nämna några områden som folkbildningen måste ta sig an. Det skall ju snart bli en folkomröstning om EG. Vad vet vi egentligen om denna viktiga fråga? Här kan folkbildningsorganisationerna bidra till att många människor får kunskap och därmed kan ta ställning bättre. Miljön är en annan fråga. Alla måste ställa upp för ett miljövänligt samhälle, men var finns grunden för det bredare folkliga engagemanget? Dagens specialistagerande måste breddas. Därför behövs folkbildningen. Så skulle jag kunna fortsätta och ta exempel från fler samhällssektorer. Låt mig få ta ytterligare ett exempel. Var skapas det förståelse för invandrarkulturerna? Vi talar om ett mångkulturellt samhälle, men är det så i den meningen att det är levande och alltmänt accepterat? Inom studieförbunden förekommer ett ovärderligt arbete för att nå detta mål. Av inte minst demokratiskäl måste detta arbete stärkas. Folkbildningen har nyligen fått ett ökat ansvar. Den socialdemokratiska regeringen har lagt ut kursen. Nu skall vi hålla fast vid den kursen, men vi skall fundera över tempot. Tempot måste ökas för att den tänkta utvecklingen inte skall bli upphunnen av en annan, odemokratisk och oönskad. Jag är orolig med tanke på moderaternas tidigare agerande när det gäller vuxenutbildning och folkbildning. Det är viktigt för demokratin och för rättvisan att vi får en stärkt folkbildning.

Herr talman! Det är min förhoppning att det faktum att kulturen hamnar under rubriken övrigt i den här debatten inte är signifikativt för riksdagens inställning till kultur. Det talas i regeringsförklaringen om att stödet till ett fritt och vitalt kulturliv är angeläget. Då är min fråga: Hur angeläget? Visserligen nämns att kulturarvet skall värnas och att den svenska kulturen får ökad betydelse när vi närmar oss Europa. Men hur mycket är regering och riksdag beredda att satsa på kulturliv under den uppenbara lågkonjunktur som vi befinner oss i? I kulturlivet finns gemenskap och upplevelser, underhållning och avkoppling, men också allvar och samhällskritisk granskning. Det är med en stark kulturell identitet som vi bör möta Europa, ett Europa där man på de flesta håll har insett att 90 talet tillhör kulturen och satsar därefter. Det borde därför vara på sin plats att snarast se över både fördelningspolitiken och de stora belopp som i dag ligger bundna i tjänster, lokaler och till viss del onödiga omkostnader. Transferering och onödig byråkrati bör undvikas och skattemedel i största möjliga utsträckning gå direkt till mottagaren. Staten måste också tillsammans med de olika kulturinstitutionerna sträva efter ett effektivt utnyttjande av resurserna i förhållande till utsatta mål. Det är angeläget att i större utsträckning anpassa kulturutbudet till vad som efterfrågas. Gör marknadsundersökningar om publikens förväntningar beträffande kulturutbudet. Det är också dags att avpolitisera kulturlivet i En av kulturpolitikens viktigaste uppgifter är att stödja det som har värde men inte kan komma till stånd på marknadens villkor. Därför bör staten, som hittills, sörja för basresurserna i de statliga kulturinstitutionerna, men enskilda och näringslivet bör i större utsträckning uppmuntras att stödja kulturlivet, genom inrättande av fonder, direkta bidrag eller sponsring. Regler för sådana initiativ bör därför ses över, inte minst för mecenatskap. Om det vore tillåtet att göra avdrag för välgörenhet är jag övertygad om att många privata initiativ skulle tas. Det är genom samspel mellan ideellt arbete, den kommersiella marknaden och statliga eller regionala insatser som vi kan garantera kulturpolitisk mångfald och frihet. Från Ny Demokratis sida är vi naturligtvis införstådda med att det inte finns några dolda kassareserver att ösa ur när det blir tal om ökade anslag till kultur och folkbildning. Men jag vill samtidigt påpeka att de kostnader som kulturen utgör är försvinnande små i den totala statsbudgeten. Det är alldeles för enkelt att hänvisa till att det statsfinansiella läget inte medger ytterligare utgiftsökningar. Varför inte ge kulturen ett dubbelt anslag och börja tala om kultur som en tillväxtfaktor och investering, i både livskvalitet och statskassa. Halvmesyrer eller snålhet skapar nämligen aldrig resultat eller kreativitet. Det måste visas en tydlig vilja från regering och riksdag mot Kultursverige och det svenska folket att kulturen har en vital betydelse i vårt samhälle. Det handlar om att från statsmakten inleda en omfattande dialog med kulturlivet och uppmana till en större uppslutning kring kulturen över hela landet, inte minst för att uppmuntra kulturinstitutionerna att mer effektivt tävla om uppmärksamhet och göra de regionala satsningarna framgångsrika och, sist men inte minst, tillsammans med lämpliga samarbetspartner utnyttja den ekonomiska potential som kulturen har. Det finns i Europa ett flertal exempel där ansenliga ekonomiska satsningar på kultur har visat sig medföra regionalpolitisk tillväxt, inte minst för näringslivet på plats. I Frankrike och Tyskland har t.ex. en satsad franc eller D-mark givit mer än det dubbla tillbaka, främst i form av skatter. Det har också bidragit till minskad arbetslöshet och en ökad turistnäring. Kultur skall självfallet ha ett egenvärde, men det kan knappast vara fel om subventioner förvandlas till lönsamma investeringar, som dessutom, ursäkta ordvalet i kultursammanhang, kan medföra dynamiska effekter. En välmående kultursektor medför nämligen, precis som en blomstrande turistnäring skulle göra, ett stort antal arbetstillfällen, inte bara för konstnärer och andra kulturarbetare. Och Sverige har en stor potential för kulturpolitiska satsningar. Det är viktigt att den fria etableringsrätten för radio och TV snarast kommer till stånd. Den är en självklar rättighet i ett demokratiskt samhälle, men det är också en viktig och nödvändig faktor för spridning av kulturutbudet som i dag hindras av monopolets styrning, begränsade resurser och komplicerade regelverk. Jag har här och nu ingen grund att kritisera Birgit Friggebo som kulturminister, som dessutom inte är närvarande, men det hade känts mer betryggande om kulturen hade fått en renodlad minister på heltid. Den västtyske kulturforskaren Andreas Wiesand ställde för en tid sedan en mycket intressant och logisk fråga, som jag nu ställer till kulturministern: Måste först ekonomin fungera för att kulturen skall fungera, kan det inte många gånger vara tvärtom? Låt oss värna om ett fritt och levande kulturliv, inte bara i ord utan också i handling. Låt oss stärka vår kulturprofil i det gränslösa Europa som vi är på väg mot.

I regeringsförklaringen står att den sänkning av löneskatterna i större delen av Norrlands inland, som kommer att föreslås, ger nya möjligheter för turismen i den svenska fjällvärlden. Jämtlands län är det enda län som helt ligger i inlandet och fjällvärlden. I dag tillhör tre av länets kommuner stödområde 2, som ej omfattas av den aviserade nedsättningen av arbetsgivaravgiften. Det gäller Åre, Bräcke och Östersunds kommuner. Den rimliga tolkningen av regeringsförklaringen bör vara att arbetsgivaravgiftsnedsättningen även skall gälla i dessa kommuner. Avser arbetsmarknadsministern att utforma förslaget om sänkt arbetsgivaravgift så att det även omfattar Åre, Bräcke och Östersunds kommuner?